Herr talman! Om jag börjar med gruppundantaget för detaljhandeln kan jag säga att jag undrar om Per Westerberg tycker att det är ett problem att tre block står för 90 % av omsättningen i dag, dvs. att ICA har 43 %, att KF har 23 % och att Dagab har 18 %. Är det ett problem, och vad ska vi i så fall göra åt detta? Vi har ingen lagstiftning i Sverige som gör att vi kan bryta upp företagskoncentrationer, men vi kan i alla fall göra så mycket som vi kan. Vi kan förbjuda otillåten samverkan vad det gäller lägsta pris. Det är vad det innebär - ingenting annat. Jag tycker att det skulle vara rimligt att införa ett sådant förbud. Det är en åtgärd för att försöka bryta företagskoncentrationerna. Det är självklart inte allt. Jag skulle också vilja ta upp taxi. Sverige ser ut på väldigt olika sätt. Det är storstäder och glesbygd. För att värna glesbygden tycker vi att det är viktigt att vi inför ett legalundantag för företag med upp till 40 bilar, så att det fungerar där. Men samtidigt måste man också ha en regel vad det gäller företag på andra orter, och därför vill vi att regeringen fastställer ett gruppundantag för företag med en marknadsandel på upp till 35 %. Alternativet som ni förespråkar är att det inte ska finnas något gruppundantag eller något legalundantag. Man begär i stället att kriterierna i konkurrenslagen ska ändras. Då är min fråga om de ska ändras bara vad det gäller taxi eller om det är generellt. Hur kommer detta att harmonisera med EU? Jag ska slutligen också fråga om offentliga sektorn. Finns det några verksamheter som Per Westerberg tycker inte lämpar sig för marknadsmässig styrning?
Herr talman! Först vill jag när det gäller taxidelarna säga att vi tycker att det finns ett konsumentintresse att ta vara på vad gäller orter med färre än 40 taxibilar, dvs. större delen av Sverige. Det är därför vi vill ha ett förbud mot missbruk och skadliga begränsningar även där. Vi tycker att det är den preciseringen som är den grundläggande frågan. Det är till nytta för de små orterna. Det skapar en förutsägbarhet även för taxiföretagen. Sedan vill jag, herr talman, ta upp livsmedelsblocken. Nej, jag tycker inte att det är bra med de tre blocken. Men Marie Granlunds och socialdemokraternas attityd är att man ska ge sig på det block som har visat sig ha de lägsta priserna - små samverkande köpmän - i stället för att ge sig på de större blocken som enligt de flesta undersökningarna har de högre priserna. Det är det som är felet. Det är småföretagarfientligt. Marie Granlund är, med det sättet att resonera, nöjd om ICA görs till en stor företagskoncern. Då är allt okej. Det är det inte för mig. Då tycker jag att man måste tillämpa det andra huvudrekvisitet: missbruk av marknadsdominerande ställning. Till sist, herr talman, vill jag ta upp offentlig sektor. Jag säger inte att allt ska vara privat, men jag säger att allt ska gå att utmana. Om någon kan driva en verksamhet bättre, med bättre kvalitet eller till bättre pris - helst både-och - ska vi ta till oss de privata alternativen. Det var precis det som gjordes på teleområdet och på energiområdet. Jag tror att vi behöver göra mer på fler områden, till nytta för konsumenten. Sedan tror jag, herr talman, att det är oerhört viktigt att staten lever upp till sitt grundläggande ansvar, nämligen kvalitetskontrollen. Det gäller inte minst inom vård och omsorg och många av de verksamheter som i dag bedrivs i offentlig regi.
Herr talman! Som en följd av Per Westerbergs anförande - och även reservationen - kan man konstatera att konkurrenspolitikens viktigaste mål är att privatisera den offentliga sektorn. Det är utgångspunkten. När man pratar om andra områden inom den privata sektorn vill man inte göra någonting. Man vill inte försöka använda de få medel som vi har för att bryta den stora koncentrationen inom livsmedelssektorn. Det är inte mycket som vi kan göra åt detta, men vi kan göra något, och det är man inte villig att ställa upp på. Det enda som händer när det här gruppundantaget ersätts av ett nytt gruppundantag i EU är att man inte tillåter samarbete kring ett lägsta pris. Det vore väl en bra sak att faktiskt kunna slå fast detta för ett block som faktiskt har 46 % av omsättningen i dagligvaruhandeln. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Jag har fortfarande inte fått något svar när det gäller det här med taxi. Vi tycker att det är viktigt att det finns en förutsägbarhet och att det här fungerar även i glesbygden, där det fungerar på ett annat sätt än vad det gör på den plats som jag själv kommer från. Därför vill vi ha ett undantag för 40 bilar, så att man kan planera sin verksamhet och driva den på ett bra sätt. Detta kommer att gynna konsumenterna. Men vi vill inte ta bort en hel bransch från prövning. Det är oerhört viktigt. Jag förstår fortfarande inte vad det är för kriterier som ska ändras i konkurrenslagen, som man skriver i reservationen. Nu har inte Per Westerberg några fler repliker. Men jag förstår inte detta. Ska detta gälla bara taxiföretagen, eller ska det gälla alla branscher?
Herr talman! Vi i Folkpartiet anser att det är av största vikt att vi har en bra och stark konkurrenslagstiftning. Men vi får inte ha en konkurrenslagstiftning som ständigt missgynnar små företag och fria företagare på bekostnad av stora koncerner, som blir fallet vad det gäller både ICA och taxiföretagen. Men om vi kan lämna det här något har jag en helt annan fråga. Den gäller EU:s konkurrenslagstiftning. Tycker Marie Granlund och socialdemokraterna att det är rimligt att EU:s nuvarande konkurrenslagstiftning systematiskt missgynnar små länders konkurrenskraft? Är det rimligt att Sveriges näringsliv ska hindras från att växa inom EU men att EU-företag fritt ska kunna köpa upp svenska företag? Det är särskilt allvarligt med tanke på ett land just som Sverige, ett litet land med stora duktiga internationella företag.
Herr talman! Jag kan börja med att svara på den frågan. Nej, vi kan också inse att det är problem med EU:s konkurrenslagstiftning. Men jag tycker att man med den reservation som man har skrivit bara slår in öppna dörrar, eftersom arbetet med att se över det här redan pågår i Näringsdepartementet. Vi tycker inte att allting i EU är bra. Vi är ett parti som inte heller tycker att EU ska bli en federal stat. Vi tycker nämligen att de enskilda länderna fortfarande ska ha stor påverkan. När det gäller undantaget för kedjor undrar jag om det inte är rimligt att man försöker göra någonting åt den stora koncentrationen inom detaljhandeln eller dagligvaruhandeln.
Herr talman! Marie Granlund kan omöjligt mena att det är ICA:s fel att matpriserna är höga i Sverige. Det är en lång räcka av händelser som måste analyseras och mycket som måste förändras innan vi kan ha bättre och lägre matpriser i Sverige. När det gäller EU och det ställningstagandet tycker jag att det är intressant att höra av Marie Granlund att arbetet pågår. Innebär det då att Marie Granlund här i dag är beredd att stödja Folkpartiets krav på att det omedelbart och noga ska analyseras och diskuteras och att Sverige driver den linjen inom EU?
Herr talman! Det är väldigt viktigt att det diskuteras. Det står också i betänkandet att det här arbetet pågår i Näringsdepartementet. Vad det kommer att leda till kan inte jag svara på, eftersom man håller på att utreda och undersöka det här. Vi får säkert anledning att ta ställning till det framöver. Det är självklart inte ICA:s fel att man är stor. Men vi har ju som politiker och samhällsföreträdare en skyldighet att ordna lagstiftning och andra regler som gör att det blir den bästa möjliga situationen för konsumenten och som faktiskt medverkar till att minska företagskoncentrationer. Det här förslaget om att slopa gruppundantaget för detaljhandelskedjor är ett led. Det är en mycket liten sak. Vi är också väl medvetna om att det handlar om jordbruksregleringar och andra frågor som vi driver i andra sammanhang. Men det här är ett litet steg, och jag kan inte förstå varför man avvisar detta. Det handlar om att förbjuda samarbete kring ett lägsta pris. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte kan ställa upp på det. Jag kan nästan misstänka att man inte vågar ta den här debatten ute.
Herr talman! Jag vill begränsa mig till en kommentar till Marie Granlunds inledning. Hon sade att konkurrenslagstiftningen driver på strukturomvandlingen. Jag tror att det är helt sant beträffande detaljhandeln men tyvärr helt negativt. Jag ska säga att jag tar min utgångspunkt enbart från Småortssverige och glesbygden, som jag känner rätt väl. Jag kan inte se några konsumentfördelar i det faktum att enskilda livsmedelshandlare som samverkar i ett namn diskrimineras jämfört med integrerade kedjor, som Konsum och Hemköp. Det är den diskrimineringen som vi borde kunna få bort. Det finns, som sagt, inte lika villkor inom livsmedelssektorn i dag. Vi har försökt förklara det här för varandra. Jag tror att de föreslagna åtgärderna med stor sannolikhet kommer att medföra högre priser i de områden i det här landet som jag närmast hänvisar till.
Herr talman! Det har ju gått väldigt bra för ICA och också för många andra kedjor. Så det har faktiskt varit möjligt att verka. Det vi vill göra nu - i enlighet med EU:s regler - är att ta bort det här gruppundantaget vad gäller prissamarbete. Det handlar om att man inte får lov att sätta ett lägsta pris. Allt annat får man lov att göra. Jag undrar vad det kan finnas för invändningar mot detta. Dessutom kan glesbygden värnas genom individuella undantag. Centerpartiet står bakom en av reservationerna om den offentliga sektorn och avreglering. Jag skulle bara vilja höra vad det är för verksamheter som står på listan för nya avregleringar och privatiseringar framöver. Och hur står det här i överensstämmelse med Åke Sandströms värnande om glesbygden?
Herr talman! Beträffande den offentliga sektorn är jag mycket klar över att det i många av våra kommuner inte finns företag som kan ta vid, så det behöver vi inte debattera. Jag är klar över att det finns stora skillnader i det här landet. I det avseendet har jag ingen ytterligare kommentar. Det är bra om vi beträffande detaljhandeln kan få bevis för att de små enheterna också kan få ha en samverkan. Däremot tror jag inte att detta i praktiken kan få samma genomslag som den ordning som vi har i dag.
Herr talman! Vi tycker att det är viktigt att man gör allt för att minska koncentrationen och för att få ned priserna. Ett sätt är faktiskt att ändra de samverkansformer som finns i dag vad det gäller, återigen, möjligheterna till samarbete kring att sätta ett lägsta pris. Det är det enda som finns med i den här propositionen, som vi behandlar nu, och det tycker vi är ett viktigt steg. Sedan måste vi fortsätta med jordbruksavregleringar och på andra områden. Men det som vi diskuterar här i dag är detta lilla steg. Jag tycker att det är beklämmande att man inte kan ställa upp på detta.

Herr talman! Inledningsvis sade Marie Granlund att fungerande konkurrens inte är ett mål i sig utan ett medel. Det är bra, tycker jag. Hon sade att konsumentperspektivet ska stå i centrum. Det tycker jag också är bra. Men när det kommer till de konkreta fall som vi nu diskuterar är det inte, som jag ser det, konsumentperspektivet som sätts i centrum och tillåts vara avgörande. På vilket sätt kommer beslutet om att avskaffa ICA-undantaget, dvs. att förbjuda visst samarbete mellan enskilda köpmän, att gynna konsumenterna på de mindre orterna? På vilket sätt kommer förbudet mot beställningscentraler över en viss nivå att gynna taxikonsumenterna i Borås, i Halmstad, i Sundsvall, i Luleå, i Östersund, i Uddevalla osv.? På vilket sätt kommer detta att leda till förbättringar för dem? Min slutsats är att man här har låtit det goda bli det bästas fiende och att man har hamnat fel utifrån ett skrivbordsperspektiv. Marie Granlund sade tidigare, när det gällde reservationen om den offentliga sektorn, att det var dogmatiska partier som formulerat den. Detta säger representanten för ett parti som så sent som i går presenterade en proposition som innebär ett förbud för landstingen att överföra viss verksamhet i privat ägo, i strid mot det kommunala självstyret. Snacka om dogmatism!
Herr talman! Nu har vi pratat om det här jättemånga gånger. Att ta bort undantaget för kedjor tror jag, som sagt, är ett litet steg mot att öka konkurrensen. Ökar man konkurrensen blir det också bättre för konsumenterna där det är alldeles för höga priser i dag. Jag förstår inte varför ni inte kan ställa upp på detta. Man får fortfarande lov att samverka när det gäller distribution. Man får lov att samverka på en rad olika sätt, men här handlar det just om att man inte längre får sätta ett lägsta pris. Jag tror faktiskt att detta kan ha en påverkan så att prisnivån sjunker. Det kommer inte att vara den avgörande aspekten, men det är en del av ett mycket komplicerat område som har varit väldigt reglerat och väldigt koncentrerat. Vad det gäller taxi och skyddet för konsumenter tycker jag att man måste se till att landet är väldigt delat. Vi består av glesbygd, av medelstora städer och av storstäder. Alltså måste man hitta regler som passar Sverige som Sverige ser ut. Vi vill då ha ett undantag upp till 40 bilar för att man ska kunna samverka på ett gott sätt på mindre orter i glesbygd utan att hela tiden behöva söka individuell prövning, som fallet är i dag. Vi vill också att man ska ha en möjlighet att samarbeta, framför allt på större orter, upp till 35 %. Men vi undantar inte en hel bransch från konkurrensprövning. Vi tycker att det är viktigt att det finns konkurrens, men samtidigt måste man värna om konsumenterna, om medborgarna. Jag tycker att detta är fundamentalt. Kanske Göran Hägglund i stället kan svara på vad ert förslag egentligen innebär.
Herr talman! För att börja med ICA och taxi blir ju effekterna av detta att det inte blir tillåtet att samarbeta i beställningscentraler om man har över ett visst antal fordon, 40 numera, och inte tillåtet med visst samarbete mellan ICA-handlarna. Men, och här skulle man väl kunna få ett litet erkännande av Marie Granlund, det är inte alldeles enkelt att förklara för den enskilde taxiföraren eller ICA-köpmannen varför den samverkan som sker mellan enskilda näringsidkare är fel och ful och ska förbjudas, men om de tillsammans skulle bli en koncern i hela Sverige är det fine. Då är det okej, om de inte går över procentnivån. Detta är ju väldigt underligt och kan inte heller, tror jag, ligga i linje med de intentioner som Marie Granlund har. Vad vårt förslag innebär framgår av reservationen som finns på s. 56 i betänkandet. Säg att det bedrivs taxiverksamhet på en ort och man finner att priserna där är höga. Jag som konsument anmäler och säger att det är betydligt dyrare i Malmö än i Göteborg, eller vad det nu kan vara. Då prövas detta av Konkurrensverket. Ser man då att konkurrensen har begränsats genom att någon har missbrukat sin dominerande ställning får man klämma till den verksamheten med vitesföreläggande. Vad man då åstadkommer är att vi som lagstiftare beivrar det som är fel - inte, som lagstiftningen nu kommer att se ut med ert förslag, att vi beivrar det som inte är fel.
Herr talman! Ni argumenterar från två olika utgångspunkter. Det ska alltså vara som det är i dag, för i dag finns det inte något undantag. Men samtidigt säger ni att Konkurrensverket bedömer detta lite för hårt i dag, och då ska man ändra kriterierna. Då har min fråga till flera av debattörerna under den här debatten varit: Vad innebär detta konkret? Är detta bara en ändring av kriterierna som ska gälla taxi, eller ska det gälla alla branscher? Jag tycker att det skulle vara väldigt viktigt att veta. Konkurrenslagen kommer att få ett helt annat utseende därefter och inte harmonisera med EG-rätten. Vi har ju varit väldigt noga med att försöka korrespondera detta. Vad det gäller kedjor i detaljhandeln är det nog ganska lätt att förklara för enskilda konsumenter vad vi vill - att försöka öka konkurrensen, att få lägre priser. Enskilda affärer ska inte få lov att samarbeta och säga att nu ska detta vara det lägsta pris man får sätta, utan man ska faktiskt få sätta det pris man vill. Man ska inte behöva sätta ett speciellt pris. Det tycker jag faktiskt är väldigt lätt att förklara. Jag tror också att detta kommer att ha återverkningar som gör - kanske marginellt, men ändå - att vi kan få ned prisnivån i Sverige. Vad det gäller den offentliga och den privata sektorn är det alldeles riktigt att vi har olika utgångspunkter. Vi skiljer på människan som konsument, som köper saker och ting, och människan som medborgare, som har rättigheter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man som medborgare har tillgång till vård, skola och omsorg kostnadsfritt och på bästa sätt. Om vi pratar om sjukhusen var ju den debatten i går, men visst är det viktigt att pengar som vi alla hjälper till att samla ihop till våra stora sjukhus inte bara får sättas på börsen och att det inte är vinsten som ska styra sjukhusen.

Herr talman! Som framgår av den hittillsvarande diskussionen är detta ett viktigt och intressant betänkande som bör få stor påverkan på det svenska näringslivet. I propositionens andra strecksats om den allmänna inriktningen av konkurrenspolitiken sägs med stor tydlighet vad det handlar om: Karteller och andra konkurrensbegränsningar som skadar konsumentintresset kan inte accepteras. De medel som staten har att upptäcka och ingripa när företag sätter konkurrensen ur spel måste bli effektivare. Globaliseringen av ekonomin, kapitalets fortsatta koncentration och omregleringen av tidigare statliga monopol kräver en striktare konkurrenspolitik och statliga kontrollorgan med stora befogenheter. Små, privata företag som vill stå fria från storföretag och multinationella företag råkar ofta i svårigheter. Ett exempel är Weba, ett litet familjeföretag utanför Halmstad som har drabbats mycket hårt av diskutabelt samarbete mellan kooperativt ägda Arla, som har fullständig kontroll över distributionen till mjölkproducenterna, och multijätten Unilever. Trots att test visade att Webas diskmedel var både prisvärt, mycket effektivt och bäst ur miljösynpunkt tar Arla bort denna produkt från sitt sortiment. Man motiverar sitt handlande med att det lilla företaget ville höja priset på sin produkt. Konsumenterna var dock fortfarande intresserade av att köpa detta diskmedel. Arlas agerande har skadat familjeföretaget i grunden. Jätten Unilever har blivit av med en konkurrent, och Sveriges mjölkproducenter har förlorat en bra produkt. De flesta små företag hade gett upp för länge sedan. Men i det här fallet kämpar mot alla odds det lilla företaget och driver nu process mot Arla. Man kan bara ana hur vanligt det är att små företag drabbas av stora företags agerande. Det är bra att Konkurrensverket agerar mot oligopolet på bensinmarknaden. Tyvärr har man hittills haft för små möjligheter att syna stora företags konkurrensvidriga agerande mot de små företagen. Herr talman! Det finns flera sätt för staten att öka konkurrensen i olika branscher. Mycket aktuell är energipolitiken. Energiomställningen och den däri ingående kärnkraftsavvecklingen handlar utöver energipolitik om att öka mångfalden i energisystemet och därmed effektiviteten och konkurrensen. Tack vare omställningsprogrammet byggs nu mycket intressanta energilösningar runt om i Sverige. Vi har påbörjat övergången från olja och kärnkraft till biobränslen, vind och vatten. I Kungälv har man faktiskt kommit ytterligare ett snäpp på väg mot ett robust och miljövänligt uppvärmningssystem. Inom något år kommer hela Kungälv att värmas huvudsakligen av solvärme och spillvärme. Ett fasthållande vid gamla storskaliga energilösningar, som somliga partier har envisats med, skulle ha hindrat den här utvecklingen. En fortsatt energiomställning ökar mångfalden av energilösningar, ökar konkurrensen och ger förutsättningar för småskaliga, robusta och miljövänliga system. Herr talman! De borgerliga partierna pratar mycket och vackert om behovet och nyttan av ökad konkurrens. Det är väl bra. För moderaterna och kanske för fler borgerliga partier handlar ökad konkurrens framför allt om utförsäljning av statliga och kommunala verksamheter. Särskild förkärlek har man till de kommunala kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg, som man vill knoppa av och göra om till små privata bolag. De stora sjukhusen vill man börsintroducera. De borgerliga partierna har varit entusiastiska konkurrensförespråkare så länge det handlat om tidigare statliga monopol som postmarknad och telemarknad. När man läser betänkandet är det emellertid mycket tydligt att de borgerliga partierna nu börjar darra på manschetterna. Fokus i konkurrenspolitiken förs nu över till näringslivet som helhet. Karteller och andra konkurrensbegränsningar som skadar konsumentintresset kan inte accepteras, heter det i den allmänna inriktningen av konkurrenspolitiken. Det svenska näringslivet står inför en mycket ny situation. Vad händer inom branscher som livsmedelsproduktion, byggmaterialsektorn, bensinbolagen och bankerna? Är det exempelvis bra för konkurrensen, Per Westerberg, att de fyra storbankerna tänker köpa Postgirot? Det är intressant att följa den borgerliga utvecklingen från att vara starka konkurrensförespråkare till att bli skeptiska och direkt avvisande till förslag som griper in i näringslivets beteende. De borgerliga partierna, den här gången med Folkpartiet i spetsen, oroar sig över förslaget att utreda möjligheten att ge företag lättnader i fråga om konkurrensskadeavgifter om det berörda företaget avslöjar andra företags överträdelser. Man är också skeptisk till tanken att konkurrensmyndigheten skulle ha befogenhet att splittra stora företag med kraftigt dominerande ställning. Och man tycker inte att det finns anledning att reglera styrelseledamotskap i konkurrerande företag. Just de här punkterna är ganska naturliga om man ska få till en konkurrens, allra helst om man vet hur näringslivet fungerar både nationellt och internationellt. Herr talman! Det är knappast överraskande att de borgerliga partierna också sviktar i de två känsliga frågorna om taxi och detaljhandeln. De här frågorna har onekligen sina besvärliga sidor. Men det handlar faktiskt om att öka konkurrensen på de här marknaderna. Det är självklart att tätbefolkade regioner ska ha fler konkurrerande beställningscentraler. Det är inte bra om stora kedjor centralt bestämmer lägsta pris. Samarbete som gynnar konsumenterna och inte snedvrider konkurrensen ska även i fortsättningen naturligtvis vara möjligt. Konkurrenspolitiken utgår från det faktum att all kommersiell verksamhet strävar mot en monopolsituation. Om detta har jag verkligen blivit instruerad av flera stycken framgångsrika företagare, som mycket ärligt säger: Det förstår du väl att det är så här det fungerar. Därför är det naturligtvis nödvändigt att samhället skaffar sig redskap för att upprätthålla den sunda konkurrensen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag uppskattar att en gammal kommunist talar om att konkurrens är bra för utvecklingen.

Om de däremot slår sig samman till en stor koncern går det alldeles utmärkt. Därmed blir förslaget som läggs fram av majoriteten direkt småföretagarfientligt och jag vågar faktiskt säga konsumentfientligt, i och med att dessa företag i de flesta fall visar att de har lägre priser än de stora giganterna. Jag förstår därför inte varför man inte vill låta dem samverka på ett bra sätt. Det är inte så att vi utformar en lagstiftning som avviker från EU-lagstiftningen. Men som Konkurrensverket har sagt inför utskottet har det varit svårare att bevisa fel i prissättningen. Därför har man valt lagparagrafridandet och den mer teoretiska hanteringen, att varje begränsning av konkurrensen är skadlig, även om det är väldigt små företag som tillsammans kämpar mot mycket stora koncerner. Jag förstår inte den synen. Den är småföretagarfientlig, konsumentfientlig, inte bra för utvecklingen i Sverige. När det gäller den offentliga sektorn ska våra gemensamma medel utnyttjas på effektivaste grund, oavsett om det är privat eller offentligt. Det ska finnas en offentlig tillsyn av både det privata och det offentliga när det gäller kvalitetskontroller. Det skapar den bästa lösningen. Till sist, herr talman, Posten och Postgirot. Det är nog så att vi flyttar pengarna direkt mellan konton, så jag tror faktiskt att Postgirot och Bankgirot kommer att vara ganska ointressanta om några år.
Herr talman! När Per Westerberg fortsätter att ta upp de problem som han tror finns med i den förändring som föreslås när det gäller detaljhandelssamarbetet tror jag faktiskt att det är en överdrift. Det är alldeles klart att allt samarbete som är bra för konsumenten, som på olika sätt kan försvaras, ur miljösynvinkel eller samhällssynvinkel, naturligtvis ska stöttas. Däremot är det naturligtvis väldigt bra om vi lyckas få till stånd en ökad konkurrens också mellan de butiker som finns i det här samarbetet. Det kan inte vara bra om 40 butiker i Storstockholm har precis samma prissättning. Då handlar det inte ett dugg om landsbygden, då handlar det om att få till stånd en konkurrens i storstad. När det gäller landsbygden finns alla möjligheter att också i fortsättningen ha ett mycket utvecklat samarbete inom denna koncern. Per Westerberg tog också upp den offentliga sektorn, att gemensamma medel ska utnyttjas på effektivast möjliga sätt. Det tycker vi väl allihop, även om det kan vara lite värre när vi börjar handskas med människors liv och leverne. När man läser moderata reservationer och motioner är det så självklart att om det knoppar av och säljs ut så mycket kärnverksamhet som möjligt i kommunerna blir allt bättre och billigare. Jag vet inte om Per Westerberg är villig att nyansera lite grann och inte vara så dogmatiskt inställd på att allt ska säljas.
Herr talman! Vi är inte dogmatiska om att allt ska säljas, men allt ska vara utsatt för alternativ konkurrens. Vi ser hur uppbrytandet av telesektormonopolet ledde till en enastående ekonomisk utveckling under 90-talet i Sverige, hur avregleringen av energi och el har varit utomordentligt framgångsrik, liksom avregleringen av posten. Vi tror att det finns mer att göra inom offentlig sektor. Det självfallet viktigaste av allt är vård och egen utbildning. Jag säger inte att alla ska gå till privata sjukhus eller privata skolor, dvs. friskolor. Jag är helt övertygad om att det kommer att finnas en efterfrågan på det offentligdrivna. Lennart Beijer behöver inte vara orolig. Staten och statsmakten har missat i kvalitetskontrollen, alltifrån olika typer av äldreomsorg till barnomsorg och sjukhus. Det måste finnas kvalitetskontroll i både privat och offentlig vård. Herr talman! Jag går tillbaka till detaljhandeln. Varför ger man sig på de småföretagare som samarbetar som har lägst pris, medan de stora går fria? Varför vill man tvinga de små att bli en stor koncern, även när det gäller t.ex. taxi i Skellefteå? Vi ska försöka komma till en precisering av motiven för att leda in rätt rättstillämpning, dvs. komma åt skadliga konkurrensbegränsningar och missbruk av marknadsdominerande ställning av stora företag. Det är viktigt oavsett om det är offentlig eller privat regi, oavsett om det är taxi eller små detaljhandlare som samverkar i glesbygd och i små orter som t.ex. min hemstad
Herr talman! Det är synd när moderaterna så häftigt kritiserar eller vill få ändring på den kommunala kärnverksamheten, att moderaterna driver frågan så pass hårt utan att resonera om alternativen. Det vore bra om även moderata och andra borgerliga företrädare i kommunerna lade ned mer energi på att förbättra den offentliga sektor som finns och försöka uppnå mycket av det som man tycker saknas. Nu ska man lösa allt genom att ta ansvaret från verksamheterna och sälja ut dem - visserligen med de kontrollorgan som Per Westerberg vill ska fungera. Det är naturligtvis lite besvärande att när vi har diskuterat konkurrenspolitik, och vi vet om att moderaterna börjar bli konsekventa i frågorna, hamnar en del problem på bordet som inte löses lika galant och enkelt. Två sådana problem är dels taxi, dels detaljhandeln. Ändå måste man ha någon princip, någonting att sträva mot, för att uppnå bättre konkurrens också vad gäller taxiverksamhet. Det måste vara riktigt med det som gäller från statliga myndigheter, nämligen att i större orter och regioner ska det finnas mer än en beställningscentral. Inriktningen är klar. Sedan vet vi om att övergångarna kommer att ske på olika sätt. Jag tror inte att Skellefteålösningen kommer att vara särskilt långvarig.
Herr talman! Jag tänkte när jag hörde Lennart Beijer försvara konkurrenspolitiken och avregleringar på vissa områden att han skulle kunna uppdatera mig med ett bristande minne om hur Vänsterpartiet har ställt sig när det gäller skolpengsreformen, förslaget till elavregleringen 1994, avregleringen av järnvägstrafiken, teleavregleringen, utländska bankers möjlighet att etablera sig i Sverige. Detta har spelat en viktig roll för att pressa priserna på många olika områden. Jag vill gärna ställa samma frågor till Lennart Beijer som jag ställde till Marie Granlund. På vilket sätt kommer beslutet om att avskaffa ICA undantaget, dvs. att förbjuda samarbete när det gäller varuinköp, gemensam marknadsföring, butiksfinansiering, konceptutveckling, utbildning och administration, att gynna konsumenten i t.ex. Hultsfred? På vilket sätt kommer förbudet mot beställningscentraler över en viss nivå att gynna konsumenten i t.ex. Kalmar? Lennart Beijer försvarade utifrån en principiell utgångspunkt, inte utifrån vad de faktiska effekterna blir för konsumenterna. Det som man tidigare har talat om är det som ska vara i centrum.
Herr talman! Jag tror att Göran Hägglund sade någonting om skolpeng. Vi har inte kommit så långt i utvecklingen att vi tycker att skolpengen är en särskilt bra variant för att få en bra utbildningssituation i landet. Tvärtom. Vi var med på avregleringen av el, men vi hade velat göra på ett annat sätt. Vi hade velat försvara de kommunala elverken på ett bättre sätt. Jag kan också erkänna att vi inte har varit några direkta spjutspetsar när det gäller att avreglera marknader över huvud taget. Däremot inser vi att när marknaden väl har blivit avreglerad gäller det att den hanteras på ett riktigt sätt. Då kan man inte stå kvar och tro att ingenting har hänt. Då måste samtliga spelare på planen ha samma möjligheter att kunna agera. På vilket sätt gynnar förändringen för detaljhandeln konsumenterna? Jag tror att om man får ha kvar samarbetet i alla dess former för att gynna landsbygdshandeln, kommer vi att bibehålla en fortsatt hyfsad situation där. Kan vi få en ökad konkurrens i butikerna i storstadsområden, kommer det också att betyda fördelar för konsumenterna. Att taxiföretagen får samarbeta med upp till 40 bilar utan större problem, gör att vi äntligen får möjlighet till en ordnad taxiförsörjning på 85-87 % av den svenska landsbygden. Det här förslaget är kanske inte heller fullfjädrat. Det kan komma fler diskussioner om taxi. Men det är ett stort steg framåt för stora delar av landet.
Herr talman! Lennart Beijer säger att Vänsterpartiet kanske inte har tillhört spjutspetsarna när det gäller avregleringen. Det är väl ett understatement som tål att upprepas. Han säger vidare att de först har varit emot avregleringarna, men sedan nog ändå tyckt att de har varit bra. Så blir det säkert även så småningom med skolpengen. Jag tycker att det man ska sätta i centrum när man diskuterar lagstiftningen är naturligtvis hur effekterna blir för den enskilde konsumenten. Här tycker jag tyvärr att Vänsterpartiet är med och utgör en majoritet som har satt principen före effekterna. Det är illa för den enskilde konsumenten, framför allt på landsbygden där det finns en butik och ett långt avstånd till en betydligt större butik. Det kommer att missgynna handeln på landsbygden. På samma sätt tror jag att man lurar sig själv med taxiverksamheten. Om vi går från en mängd smååkare till att få ett stort företag har vi faktiskt inte vunnit någonting. Tvärtom har vi gått ur askan i elden. Det beklagar jag.
Herr talman! Även om det här är en politisk debatt, är det inte särskilt bra om ett antal företrädare för partier i riksdagen så utan nyanser påstår att det kommer att bli mycket sämre för detaljhandeln i landet. De kan t.o.m. gå så långt att de säger att de små butikerna på landsbygden försvinner. Då går man för långt. I betänkandet är det tydligt att vi står bakom ett fortsatt samarbete för att klara landsbygdens problem. Det är viktigt att det sker ett samarbete där konsumentintresset är ledande, med miljöintressen och ett samhällsintresse. Däremot måste vi även i det här sammanhanget få till stånd en bättre konkurrens. Till väldigt stor del handlar det om precis det som Marie Granlund var inne på, att det alltså inte får bestämmas några lägsta priser. Det tror jag faktiskt kommer att leda till en ökad konkurrens vad gäller detaljhandeln i det här landet. Likadant är det på taxisidan. Måhända kan det som sagt var komma andra begränsningar, andra regler för taxisamarbetet. Det här förslaget innebär att en stor del av Sverige får en fungerande taxiservice. Övriga delar kommer att drivas mot fler beställningscentraler. Jag tror inte, Göran Hägglund, apropå de som nu i en situation har gått samman och blivit ett företag från att förut ha varit 50 företag, att en sådan variant kommer att överleva särskilt länge.
Herr talman! Lennart Beijer tog upp en väldigt viktig fråga om konkurrensskadeavgiften. Vi i Folkpartiet stöder förslaget att man, om en egen företagare underlättar utredningen, ska kunna sänka avgiften. Men att med den här vinklingen av konkurrensskadeavgiften närma sig ett angiverisamhälle av gammal god öststatsmodell tycker vi är väldigt olyckligt. Det kan väl inte heller Lennart Beijer tycka är en särskilt god modell egentligen. Vi anser att de här s.k. kronvittnena bara ska få användas i mycket begränsad omfattning för grova brott där man också biträds av en försvarare. Jag tror att jag därmed har svarat på den frågan. Då kanske Lennart Beijer kan svara på en annan fråga som jag har ställt här i dag. Tycker Lennart Beijer att det är rimligt att EU:s nuvarande konkurrenslagstiftning systematiskt missgynnar små länders konkurrenskraft?

Herr talman! När Folkpartiet tar upp frågan om konkurrensskadeavgiften som ett stort problem är det ändå lite konstigt när man läser reservationen. Dels säger man att man är med på att den som hjälper till i en utredning på något sätt ska kunna komma lite lindrigare undan vad gäller avgiften. Men att ett sådant företag skulle hjälpa till så mycket att man löser frågan, eller att man gynnas särskilt mycket för att man väldigt hårt deltar i att lösa kartell - där går gränsen för Folkpartiet. Jag kan i och för sig förstå de principiella svårigheterna. Det är lite grann att skärpa upp det system som vi har i dag. Den här biten är väldigt ny. Men det är väl så att våra konkurrensskyddande myndigheter dels i Sverige, dels ute i världen har sett att det blir allt svårare att klara konkurrensen. Det blir allt svårare att komma åt karteller. Man läser om någon sammankomst på EU-nivå där kommissionen nu vill ha tillåtelse att också smyga hem till de privata bostäderna för att leta efter bevismaterial. Det visar väl att det behövs extraordinära åtgärder här. Därför är det lite märkligt när de borgerliga partierna inte orkar gå med fullt ut när det gäller konkurrensskadeavgiften. Vad gäller EU:s nuvarande missgynnande av små länder kan jag möjligen ha samma synpunkter som Eva Flyborg. Men detta är EU. Detta är den inre marknaden. Jag har väl måhända inte varit den störste förkämpen för denna.
Herr talman! Om man "väldigt hårt deltar", sade Lennart Beijer. Det är egentligen inget annat än att man just anger och tjallar på andra. Det är en farlig väg som vi bestämt avråder från och vill varna för. Inte ska vi ha ett angiverisamhälle med företagare, småföretagare, som anger varandra för småsaker. Det tror jag inte på. Vi anslår dock ökade medel till både Konkurrensverket och konkurrensforskningen. Vi har tidigare föreslagit utökade befogenheter för Konkurrensverket osv. Ett starkt konkurrensverk är oerhört viktigt men vi vill inte ha något angiverisamhälle, Lennart Beijer! Om vi sedan tittar på EU är jag glad att Lennart Beijer kan instämma i själva synpunkten. Men då är det också svårt att se varför man går med på de här sakerna från regeringens sida. Inte är det så att en konkurrenslagstiftning är viktigare till sin form än till sitt innehåll. Att svenska företag drabbas oerhört mycket hårdare än t.ex. tyska för att vi är ett litet land - inte kan det vara rimligt, Lennart Beijer?
Herr talman! Det är inte fråga om, Eva Flyborg, att de här företagen ska springa och tjalla om småsaker. Det är ju fortfarande konkurrenslagstiftningen som gäller. Det handlar om att ett företag som ingår i exempelvis en kartell kommer på bättre tankar. Det är klart att om man i ett sådant läge talar om att man ingår i en kartell innebär detta i sin tur ett angiveri av övriga. I alla andra brottmål tycker vi nog att det är ganska bra om den som vet om någonting talar om detta. Det är det här som är det nya. Karteller, samarbete mellan företag på ett felaktigt sätt, ska ses som något viktigt, som ett stort brott mot den enskilde och mot samhället. Det är därför de här åtgärderna kanske blir nödvändiga. EU-reglerna har ju bestämts på EU-nivå. För Sveriges del är det självfallet så att vi vill ha reda på hur det här ska fungera i framtiden. Det får naturligtvis inte missgynna små länder. Så långt är vi väl alla överens, och jag förutsätter att regering och departement arbetar med den här frågan.

Herr talman! Det är intressant, och jag tror också att det är nyttigt, att få sitta med i en debatt inom ett ämnesområde som man normalt inte brukar vara med på. Jag sitter ju inte i utskottet, utan det gör Ingegerd Saarinen för oss. Hon är på Nordiska rådet och kunde därför inte delta i den här debatten. Det som fascinerar mig är att inom ett sådant här område, som berör konkurrenspolitiken, blir allt plötsligt så svart och vitt i debatten. Jag trodde att det bland politiker rådde en ganska rörande enighet om att det var viktigt med en väl fungerande konkurrenspolitik, att det var viktigt att värna konsumenternas rätt och möjligheter på en marknad. Men när jag lyssnar på debatten låter det som att det är betydligt viktigare att värna en egen ståndpunkt i en sakfråga och att hitta skiljaktigheter än att försöka mötas för att om möjligt hitta bra lösningar på en, som jag ser det, väldigt svår och komplicerad fråga. Vi har ju som ni kanske vet brottats en hel del med den här frågan i vårt parti. Vi tyckte att den var oerhört svår. Det var ett komplicerat område, och det var inte helt enkelt att hitta en bra lösning. Bl.a. har vi diskuterat taxifrågan fram och tillbaka ett flertal omgångar och funderat över vad som blir rätt och fel i en sådan fråga - och om det finns något rätt eller fel över huvud taget. Vad vi dock har kommit fram till var att vi tyckte att det fanns anledning att höja antalet bilar. Därmed landade också utskottsmajoriteten på 40 bilar. Jag tror att det är positivt. Vi hoppas också att den totala lösningen av det här blir en förbättring av konkurrens och konsumentdelen. När jag läser i betänkandet kan jag inte låta bli att hamna på den här reservationen som de borgerliga partierna står för som berör offentliga monopol. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag tillhör de kvinnor som har valt att jobba inom offentlig sektor. Jag tycker att det har varit oerhört positivt. Jag måste då fundera lite grann över vad ni menar när ni skriver följande: "Inte minst för de kvinnor som nu till stor del svarar för den offentliga välfärdsproduktionen vore det positivt att övergå från att vara anställd till att bli egen företagare." Är ni så helt säkra på att alla kvinnor som väljer att jobba inom den offentliga sektorn som anställda verkligen skulle vilja göra det som egna företagare i stället? Jag tillhör dem som tvekar. Dessutom har jag följt denna fråga en hel del utifrån vad som hänt i kommunernas besparingspolitik, då man bl.a. har lagt ut t.ex. städningen på privata företag. Det är inte så värst många av de kvinnor som var anställda inom kommunen och skötte städningen som blev kvar. Det var inte dessa kvinnor fick jobben när man lade ut det på entreprenad. Många av dem blev faktiskt arbetslösa. Syftet var faktiskt inte att fler kvinnor skulle få jobb, utan syftet var faktiskt att man skulle spara pengar åt kommunen och därmed kunna köpa färre tjänster. Man kan ta städningen som ett ganska tydligt exempel på detta. Man kan se hur inte minst barn med allergier har drabbats av att kommunerna har minskat servicegraden för att spara pengar. Det kan vara positivt i många fall, därför att det ger en annan servicenäring. Men det är inte helt självklart att just de kvinnor som ni nämner skulle må bättre av att driva detta i eget företag är de kvinnor som har haft nytta av detta. Jag tycker att detta är lite intressant just därför att jag kommer från den branschen och känner mig lite berörd av detta påpekande och inte känner mig särskilt klar över att det finns några tydliga enkätundersökningar eller annat som visar att kvinnor som är anställda inom offentlig sektor hellre vill driva detta i privata företag. Sedan finns det andra fördelar med det, som jag sade, och det har vi också tagit med som en viktig del i det hela. Men jag tycker att just detta påpekande var lite intressant i detta sammanhang.
Herr talman! Jag kan naturligtvis ha respekt för att det finns olika syn på taxifrågan. Vi har dock från den borgerliga sidan velat värna om en enkel lagstiftning där man utgår från konsumentperspektivet. Det är de skadliga konkurrensbegränsningarna, missbruken av de marknadsdominerande ställningarna, som vi är ute efter. Det är alltså konsumenten som sätts i centrum. Majoritetens förslag är ju i praktiken att taxiföretag med upp till 40 bilar inte ens behöver motivera sig i dessa delar. Det tycker jag inte är en bra lösning. Jag tycker inte heller att den lösning som har varit är bra, där vi har fått en lång rad processer på ett sätt som jag inte tror har varit bra ur konsumentsynvinkel heller. Det är därför som vi vill ha dessa förtydliganden om skadligheten som en mycket viktig del vid prövningen, precis som missbruket. Herr talman! När det gäller offentlig sektor är det korrekt att jag kommer från näringslivet, även om jag är konsument när det gäller offentlig sektor. Jag har dock en hustru som kommer från offentlig sektor. Och jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är framför allt för vårdtagarna som vi har sjukhus i offentlig sektor. Det är för konsumenterna, eleverna, som vi har skolorna och många andra saker i offentlig sektor. Men det är bra om det finns alternativa arbetsgivare också. Det gynnar många gånger dem som är anställda i offentlig sektor. Jag säger inte att det är svart eller vitt i alla delar, att allt är bra i den ena och allt är dåligt i den andra. Men det ska finnas alternativ som man prövar och som kan öka effektiviteten och ge bättre kvalitet och pris. Samtidigt ska det ske en kvalitetskontroll. Detta tror jag är bra. Herr talman! Till sist: När vi privatiserade en stor del av äldreomsorgen i Nyköping, 60 %, ville de äldre framför allt komma till den privata omsorgen. Den togs i stor utsträckning över av personalen med lägre kostnader och större efterfrågan från de gamla. Jag tycker att det är ett mycket bra exempel, och det gav valfrihet med många olika arbetsgivare.
Herr talman! När det gäller taxifrågan sade jag just att det är en av de frågor som vi har diskuterat utifrån att vi såg att den inte var helt enkel. Men vi fann dock att den modell som Per Westerberg företräder i detta fall inte innebär en förbättring i nuvarande läge. Inte heller i denna debatt har jag funnit att Per Westerbergs modell är den som jag skulle vilja rösta för i detta fall. Men visst finns det problem hur man än gör i denna bransch. Den har varit föremål för många diskussioner i denna kammare under årens lopp, just på grund av att det inte är en helt enkel bransch. När det gäller offentlig sektor tillhör jag ett parti som tycker att det är bra att det finns alternativ. Vi har också värnat om alternativen. Men det var den dogmatiska synen på kvinnor inom offentlig sektor som jag vände mig mot, där man utgick från att i princip alla kvinnor som i dag har anställning inom offentlig sektor skulle gynnas av en privatisering. Jag vet att så inte är fallet, därför att det blir en annan situation. Det var den formuleringen som jag vände mig mot. Men visst värnar jag också om att det ska finnas valmöjligheter och alternativa former osv. Det ska naturligtvis också finnas möjligheter för personalkooperativ osv. men under former som också gör att konsumenten, i det här fallet de äldre, har möjlighet att få en god vård och omsorg.
Herr talman! Den sista preciseringen tycker jag var bra. Vår uppfattning är ju inte att allt ska privatiseras. Det går inte i alla delar. Det finns en korrekthet, som Åke Sandström påpekade. I vissa kommuner, inte minst i extrem glesbygd, finns det t.ex. inga alternativa vårdgivare eller andra som vill ge bud. Det är fråga om att tillåta utmaningar, att låta andra ge förslag på hur man kanske löser problemen effektivare med högre kvalitet. Det är det som jag vill slå vakt om, och det är det som jag tror är bra även för anställda, dvs. att kunna byta arbetsgivare när personkemin kanske inte stämmer eller att kunna lösa problemen på ett annat sätt. Sedan vill jag återgå till taxiföretagen. Vi är lite envisa här därför att om det är en skadlig konkurrensbegränsning eller om någon missbrukar sin ställning om man har 38 bilar, så tycker vi att det är någonting som inte är bra, och det vill vi inte släppa fritt. Det är därför som vi vill göra den här preciseringen av lagen i stället för att lämna ett allmänt undantag för alla taxiföretag eller samverkansformer med upp till 40 bilar, därför att det omfattar, vilket jag tror att de flesta i kammaren är medvetna om, en stor del av Sverige där man har upp till 40 bilar. Det är ett väldigt stort antal orter, och det blir få orter kvar där man kräver konkurrens.
Herr talman! När det gäller taxinäringen har vi, som jag sade, diskuterat denna fråga. Vi har kommit fram till att modellen med att undanta 40 bilar är den som vi tycker verkar vara bäst i detta läge. Vi tycker inte att den modell som Per Westerberg värnar om i detta sammanhang var den bästa. Det må vara rätt eller fel. Det återstår väl att se. Jag tror inte att vi är helt färdiga med denna fråga, utan den lär nog komma tillbaka som så många andra frågor gör i det här huset. När det gäller offentlig sektor kontra privat sektor är det också oerhört viktigt att också värna om att vi har en god offentlig sektor och att den kan upprätthålla en hög kvalitet, så att man kan känna sig trygg inom det som man faktiskt är med och betalar till som konsument under årens lopp.
Herr talman! Anledningen till att jag begärde replik är frågan om den offentliga sektorn. Jag tycker att det är viktigt att understryka att det är positivt med många olika aktörer på den här marknaden, inte minst för de anställdas del. De kan själva starta företag och ta över viss verksamhet om de har intresse för det, och det ska inte motverkas från det offentligas sida. Anställningsvillkoren skulle också förbättras för dem som är anställda inom det som i dag är offentlig sektor om det finns flera olika arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraften. Jag tror att detta är en delförklaring till att s.k. kvinnojobb har lägre lönenivåer än vad man har inom många andra sektorer. Här finns det utrymme för mer av privat företagande, mer av personalkooperativ osv. som har visat sig vara former som har fungerat bra på många håll där det har prövats. När det gäller taxi och ICA-frågan har vi i utskottet följt Miljöpartiets våndor. Med anledning av propositionen väckte Miljöpartiet en motion där man skrev bl.a. att om gruppundantaget togs bort skulle det försämra för småbutikernas möjlighet att ge service i glesbygd. Men under ärendets gång har man utan någon som helst hemställan till regeringen låtit sig övertygas om att man nog skulle lägga sig. Det är kanske andra överväganden som har gjort att man har hamnat på den ståndpunkten, men jag tycker att det är beklagligt eftersom vi hade kunnat få en majoritet för ett beslut i en annan riktning och som hade varit bättre för glesbygden.
Herr talman! Angående det sista vill jag säga att vi gjorde en annan bedömning av vad som var bättre för glesbygden. Vi tyckte att det förslag som vi tillsammans med socialdemokraterna blev överens om var bättre för glesbygden än det förslag som ni från borgerligt håll ville få igenom. När det gäller offentlig sektor är det precis som Göran Hägglund säger. Det finns en fördel med att det är fler aktörer. Visst är det så. Men det är också viktigt - och det tycker jag att Göran Hägglund som företrädare för ett av de ansvariga partierna i Stockholms landsting ska ta till sig - att man som politiker och ansvarig för offentlig sektor ser till att kvaliteten kan upprätthållas och att personalen har en bra arbetssituation. Det är den gruppen som man är arbetsgivare för, och där finns det mycket övrigt att önska, inte minst när det gäller sjukvården i Stockholm. Jag har pratat med en hel del sjuksköterskor bl.a. på Karolinska sjukhuset som är oerhört bekymrade över vad som håller på att ske. Man försämrar personalsituationen så att sjuksköterskorna inte vill vara kvar. Det har man faktiskt ett ansvar för. Det är klart att det är lättare med en privat aktör som har ledningsansvaret helt själv än att förlita sig på politiker som inte vill ha en god offentlig sektor. Det är precis det som ni säger. Ni vill egentligen privatisera alltihop. Därmed vill ni gärna se att det som har byggts upp under många år raseras. Det kan jag inte ställa upp på. Vi har ett oerhört stort ansvar, och jag tycker att också Göran Hägglunds parti borde ha det i det här fallet.
Herr talman! Det var ett angrepp på oss, att vi skulle vara ute efter att rasera vård och välfärd. Mycket ska man höra innan öronen trillar av, men det får man stå ut med. Självfallet ska vi ha en bra välfärd som gäller alla, alla som är sjuka, gamla osv. Det har vi alla politiker ett ansvar för. Jag tror inte att det är någon som är ute efter att försämra för någon. Sedan har vi olika lösningar. Är det så att man är dogmatiskt inriktad på att allt ska ske i offentlig regi, tror jag att man är fel ute. Då kan vi inte få den vård som är bäst för patienterna. Det behövs mer av valmöjligheter och nya lösningar. De problem som vi har, som vi och också Marianne Samuelsson uppmärksammar finns inom den offentliga sektorn. Det behövs fler alternativ som visar på andra vägar för att man ska kunna lösa dessa problem. När det gäller ICA-undantaget skrev Miljöpartiet i sin motion att det var fel att ta bort gruppundantaget. Men vad man har fått är en försäkran från utskottets majoritet att om det visar sig att detta går åt skogen ska regeringen komma tillbaka till riksdagen med förslag. Vi är alla medvetna om med vilken snabbhet riksdagens arbetsformer medger att vi arbetar. Skulle det nu vara så - hemska tanke - att många små ICA butiker på landsbygden slås ut hjälper det inte dem särskilt mycket om vi säger att regeringen kommer att utvärdera frågan. Man kommer kanske att upprätta någon PM och remissbehandla ärendet. Så småningom kan det föreligga en proposition till riksdagen som behandlas fyra månader senare. Men då är det för sent. Jag tycker att Miljöpartiet har sålt sig alldeles för billigt i den här frågan utifrån den position som man hade när man skrev en självständig motion.
Fru talman! Jag tror inte att den här propositionen utgör något hot mot ICA-butikerna på landsbygden jämfört med det hot som de lever under från stormarknader och när det gäller köptrogenheten från konsumenterna. I glesbygden finns det ganska få jobb. De flesta pendlar till och från någon stad där det ofta finns ett stort köpcentrum som det är enklare att besöka på väg hem från jobbet än att åka till närbutiken, vilket utgör ett oerhört stort hot mot närbutiken. Det kommer vi nog inte åt vare sig med den modell som ni vill ha eller med den modell som föreslås i propositionen. Det hotet kommer att kvarstå om man inte satsar mer på en levande landsbygd, och det lär vi ju få återkomma till. När det sedan gäller offentlig sektor är det också en fråga om det som jag betonande, nämligen om personalpolitik och värnandet om de anställda. Det kan inte vara rimligt vare sig för personalsituationen eller för vårdtagarna att man på vårdavdelningar i dag inte har i stort sett någon fast personal kvar, utan det kommer in bemanningsföretag med korttidsanställningar som ska ta hand om vården. Det anser jag inte vara en kvalitetssäkrad vård. Det är exakt det som händer bl.a. på Karolinska sjukhuset i Stockholm, och det här gör mig väldigt bekymrad.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att belysa konsekvenser vid avsaknad av eller bristande konkurrens. Jag kommer uppehålla mig vid flygtrafiken mellan Gotland och Stockholmsområdet som är ett bra exempel på detta. Det är en trafik där staten har ägarintresse och därmed har regeringen möjlighet att agera om viljan finns. Herr talman! Lite om bakgrunden. Tidigare var det två flygbolag som upprätthöll trafiken mellan Gotland och Stockholmsområdet. Skyways flög till Arlanda och Flying Enterprice flög till Enterprice. Således finns det nu ingen konkurrens om flygtrafiken mellan Gotland och Stockholmsområdet. från Arlanda eller Bromma - har under hösten höjts två gånger och kostar nu över 4 000 kr. Vid en kontroll nu på morgonen var priset 4 163 kr. Det är en betydande höjning som har skett på ett år. Det första som hände vid samgåendet till ett flygbolag var att priset på årskort mer än fördubblades. Men efter omfattande påtryckningar backade flygbolaget något. Jag tycker inte att det är en rimlig prisnivå. Självfallet hämmar detta näringslivsutveckling och möjligheter för resande med flyg till och från Herr talman! För att råda bot på den bristande konkurrensen och det orimliga prisläget så är det nu krafter i gång för att starta ett nytt flygbolag för trafik till och från Gotland och Stockholmsområdet. Det pris som diskuteras är rimligt och väsentligt lägre än det som nu gäller. Vidare kommer resande att få ytterligare ett alternativ till det enda flygbolag som nu finns, och det är bra. Herr talman! Nu börjar bekymren. När det nya flygbolaget började undersöka möjligheterna visade det sig att det inte gick att få s.k. slots i Stockholmsområdet. Slots är tider för att starta och landa. Självfallet går det inte att bedriva flygtrafik utan tillgång till start och landningsmöjligheter. Konkurrenssituationen, eller bristen på konkurrens, på den svenska inrikesflygmarknaden är ett resultat av SAS dominerande ställning. SAS har på olika sätt lierat sig med de mindre flygbolagen och som i fallet Skyways gått in som aktiv ägare. Därtill ska läggas att Luftfartsverket, en statlig myndighet, naturligen har omfattande kontakter med det dominerande flygbolaget. Jag tror att alla mer eller mindre instämmer i att vi inte har en fungerande marknad inom inrikesflyget, vilket återspeglas bl.a. på biljettpriset. Konkurrensverket har uppmärksammat detta och lämnat förslag till regeringen. Kortfattat innebär förslagen på detta område: ? att man aktivt ska arbeta för en ändring av reglerna för slots-fördelning så att de blir mer dynamiska och ger ökat utrymme för konkurrens, ? att man ska ge flygbolag i inrikestrafiken chans att utveckla trafik i konkurrens med SAS, dels genom att beakta konkurrensaspekten vid planering av ökad flygkapacitet, dels genom att villkor för trafiken på Bromma även fortsättningsvis utformas så att förutsättningarna för konkurrens kvarstår och slutligen ? att avyttra SAS ägarandel i Skyways. Dessvärre har regeringen i den proposition som nu behandlas inte beaktat Konkurrensverkets förslag vad gäller inrikesflyget. Jag förutsätter att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag enligt Konkurrensverkets rekommendationer vad gäller ökad och sund konkurrens inom inrikesflyget. Herr talman! Detta är ett exempel från vardagslivet på hur bristande konkurrens och intressegemenskaper negativt kan påverka utvecklingen för en hel region. Det är viktigt att det finns verklig konkurrens inom alla områden, och jag beklagar att en utskottsmajoritet lite halvhjärtat behandlat denna proposition - en proposition som inte på något sätt täcker alla områden. Med detta instämmer jag i Moderata samlingspartiets tidigare yrkande i föreliggande betänkande.

Herr talman! Intresset för riksdagens arbetsformer tycks ju vara enastående när vi debatterar inför denna tomma sal. Jag borde kanske inte kritisera dessa arbetsformer eftersom det brukar heta att hälsan tiger still. Man kanske inte finner det mödan värt att vara närvarande. Men kanske säger det något om våra arbetsformer att debatterna om desamma lockar så få deltagare och åhörare. Enligt regeringsformens första kapitel ska riksdagen vara folkets främsta företrädare. Det framgår också att riksdagen ska bestämma över lagar, statens inkomster och utgifter, utse regeringsbildare och utöva kontrollmakt gentemot regeringen. Förutsättningarna för riksdagens arbete är stadda i förändring. De mest dramatiska är en följd av EU medlemskapet. Riksdagen är på de områden som omfattas av EU-rätten inte längre ensam lagstiftare och är dessutom delvis reducerad till ett transportkompani i en del andra frågor där Sverige bundit upp sig inom EU. Systemet medför en överflyttning av makt från riksdagen till EU-organ men kanske framför allt till regeringen. Riksdagen måste därför för demokratins skull ställa sig uppgiften att hävda sin position. Det är riksdagens ledamöter, vilka är direkt valda företrädare för väljarna, som enligt vår grundlag ska vara folkets främsta företrädare. Denna ställning måste försvaras och återerövras, inte minst när Sverige har gått med i en så elitistiskt konstruerad organisation som Herr talman! Arbetsformerna i riksdagen påverkar allmänt den roll som riksdagen kan spela i och för samhällets utveckling. Naturligtvis är det inte bara formerna som påverkar. Politikens innehåll är ju alltid det avgörande. Men arbetsformerna är ett återkommande diskussionstema och bör vara så. De är föremål för mer eller mindre fortlöpande översyn av det som numera kallas riksdagsstyrelsen och också av våra eminenta talmän. När vi betraktar våra arbetsformer finner vi att vissa är mycket bra, det är inte tu tal om det. Vi har en bra beredning av de flesta ärenden. Men vi kan också konstatera att en del onödig tidsspillan går till dubbelarbete och upprepningar som egentligen inte gör någon glad. Mycket av riksdagens tid ägnas t.ex. till att år efter år behandla närmast identiska motioner och motionsyrkanden utan att det hänt så mycket i själva saken eller att riksdagens majoritetsförhållanden på minsta sätt förändrats. Därför måste frågan prövas hur vi utan att krympa ledamöternas initiativrätt kan göra denna mer reell. Att upprepa ett motionskrav i ett ärende år från år utan att frågan har kommit i ett nytt läge är ofta ett skeninitiativ. Möjligtvis kan det ge något litet pluspoäng i någon tabell över aktivitet i lokalpressen eller något sådant. Men det är ett skeninitiativ som kräver tid och resurser. Även om det förekommer att vissa utskott ibland schablonbehandlar dessa ständigt och ofta återkommande upprepade motionerna är heller inte denna schablonbehandling bra för systemet och för riksdagen som ett organ för att ta en tätposition i samhällsdebatten. Vi får alltså ägna mycket tid åt det som på detta vis blir ett idisslande eller ett slags ritualfrågor. Samtidigt är riksdagens tid för att utvärdera om besluten blev det som avsågs alltför knapp. Vi får alltför sällan omfattande och framtidsinriktade debatter. Jag kan ta ett annat exempel där vi borde tänka över våra arbetsformer. Det är de s.k. särskilda ämnesdebatterna. Det är i och för sig ett alldeles utmärkt institut som har inrättats. Partier kan begära särskilda debatter i ett ämne, och alla partier deltar i dessa. Om man som företrädare för ett parti som inte anhängiggjort ett ärende för debatt ska delta i debatten får man göra en deklaration om partiets ståndpunkt i sex minuter, och sedan har man två minuter för en liten kommentar därutöver. Den formen möjliggör knappast vare sig meningsfull polemik eller dialog i det politiska samtalet. Därmed blir det lätt en sorts ritualdiskussioner. Herr talman! Se till systemet med frågestunderna. Enligt min mening ska det vara en rättighet för en ledamot av riksdagen att ställa en fråga till en regeringsföreträdare. Men så som frågestunderna nu ser ut sker det på nåder. Vi har visserligen rätt att ställa skriftliga frågor och i huvudsak rätt att få interpellationer besvarade, vilket i sig är bra. Men när det gäller frågestunden är det de som har lite tur, reser sig upp lite flitigare än andra, eller vad det kan bero på, som får ordet. Sedan är svaren också av mycket skiftande karaktär beroende på om ministern har hunnit att läsa på eller memorera det ämne som frågeställaren tar upp. Det kanske blir en mer TV-mässig show. Men det har sällan blivit några meningsfyllda politiska dialoger på det viset. Kanske skulle vissa rituella debatter, motionsskrivande och behandlingar kunna minskas och ersättas av mer analytiska diskussioner och mer öppna politiska samtal om de stora framtidsfrågorna. I motion K336 har vi några vänsterpartister tagit upp de frågorna och ställer en del förslag till talmännens och riksdagsstyrelsens begrundande. Då vi förmodar att dessa frågor säkert kommer att diskuteras inom ramen för det arbete som bedrivs för att utveckla riksdagens arbetsformer har vi inte skrivit någon reservation för motionen, utan vi har velat peka på några saker vi tar upp i debatten. Herr talman! Vi har dock en reservation. För att jämställdheten ska göra ytterligare framsteg krävs vad som kallas för mainstreaming-arbete. Detta engelska eller amerikanska ord stammar ur det förhållandet att huvudfåran, the mainstream, i det politiska och statsvetenskapliga tänkandet utgår från männen som norm. Den politiska debatthuvudfåran kännetecknas av att kvinnornas villkor förtigs, att kvinnor utsätts för härskarmekanismer som uteslutning, utestängning, marginalisering eller trivialisering. Politiska teorier men också analyser är ofta skrivna av män, för män och om män. Att "mainstreama" kvinnofrågorna är därför att ge kvinnoperspektivet dess rättmätiga plats i den politiska debattens huvudfåra. Ett sådant arbete bedrivs i samhället, och inte minst i regeringen. Det är en lovvärd ambition. Regeringen har ställt upp jämställdhet som ett prioriterat mål. Något som i och för sig inte heller motsäger vad riksdagen gör. Även om en hel del återstår att göra i sammanhanget sker en hel del positivt. Ministrar, verkschefer och handläggare utbildas t.ex. i jämställdhetsfrågor. Även kommittéhandboken, som ska tjäna som ett riktmärke i utredningsarbetet, lyfter fram jämställdhetsperspektivet på ett förtjänstfullt sätt. Även om frågan också hålls vid liv i riksdagen tycks vi ändå här ligga något efter regeringen i detta avseende. Ännu så länge är det bara arbetsmarknadsutskottet som måste behandla jämställdheten på sitt område. Det innebär att andra utskott faktiskt kan bortse från olika förslags olika konsekvenser för män och kvinnor. Vi vet att kvinnor är mer beroende av t.ex. socialförsäkringar än män. Kvinnligt företagande har inte samma stöd som männens. Pensionssystemet slår könsmässigt olika. Situationen för kvinnliga och manliga interner inom fångvården är olika, osv. Alltför sällan lyfts dessa olikheter fram. I motion 1999/2000K265 tas dessa frågor upp. Jag menar att motionärerna har helt rätt och att riksdagsstyrelsen och riksdagskommittén bör beakta de förslag som där framförs. Man ska skapa en formaliserad plikt för utskotten att beakta kvinnofrågan och kvinnoaspekterna. Utskottets majoritet avstyrker detta modesta förslag med hänvisning till det allmänna programstadgandet i RF:s 1 kap. att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och att det allmänna ska tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter. Detta vällovliga och allmänna stadgande är ingen lösning på problemet. Det krävs ett mer precist formellt instrument för att lyfta frågorna. Det visar erfarenheterna och de brister som trots allmänna deklarationer finns i det faktiska arbetet för jämställdhet mellan könen. Även om utskotten sannolikt, som majoriteten utgår ifrån, arbetar med de allmänna stadgarna för ögonen blir de konkreta konsekvenserna av olika förslag alldeles för sällan synliggjorda med mindre att de aktivt tas upp, analyseras och explicit redovisas. Praktiken - även konstitutionsutskottets och min egen - visar att frågan om jämställdhet och om s.k. mainstreaming av kvinnans situation måste lyftas upp på ett mer konkret sätt. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 till betänkandet.

Herr talman! Jag tror att det är frågor som ligger oss väldigt nära när vi resonerar om hur våra egna arbetsförhållanden är - inte så mycket av någon sorts riksdagsledamotsegoistiska skäl, utan just för den roll vi har att utföra i denna demokratins högborg. Vi vet ju att den just nu sjuder av aktivitet, även om det inte var så många i kammaren när den här debatten började. Många av de motioner som är ihopsamlade i betänkandet är sådana som jag tror mer och mer kommer att tas om hand av såväl riksdagsstyrelsen som rådet för ledamotsnära frågor. Den organisation som vi har är ju ny. Därför vet vi inte riktigt exakt vilka initiativ som kommer att tas i olika sammanhang, men jag tror att det är angeläget att betona att vi utöver beslut som går via ett betänkande från ett utskott också har dessa interna organ som bearbetar just de här frågorna. Detta gör också att när vi nu har gått igenom de motioner som är behandlade här så hänvisas en hel del av dem till ett löpande arbete som sker i dessa organ. Frågan om riksdagens arbetsår tror jag alltid kommer att vara aktuell. Ibland finns det en överbetoning av det arbete som riksdagsledamöterna utför i det här huset. Men vi har ju också i och med vårt uppdrag ett särskilt ansvar för att såväl i sakfrågor som i demokratins frågor i allmänhet föra dialogen både - och i huvudsak - inom vårt eget land, men också med internationella kontakter. Jag tror därför att det är viktigt att vi fortsätter att slipa verktygen så att vi blir effektiva såväl i arbetet här i huset som i valkretsar och ute i landet. Detta för mig till nästa punkt på dagordningen bland de betänkandeförslag och reservationer som finns. Det handlar om ledamöternas placering här i plenisalen. Detta har debatterats, och det har funnits modeller för att bygga om plenisalen för att skapa en större närhet. Många av oss är väl rätt så glada i det brittiska systemet, där man har en mycket större närhet mellan bänkarna, en mycket intensivare debatt och även flera burop osv. Jag vet inte om det är någonting som passar oss i vårt sammanhang, men visst känns den här salen lite ödslig emellanåt. Jag tror dock att det är den typen av radikala grepp som skulle krävas, och inte diskussioner om att placera om oss i partigrupper. Jag är lite förvånad att man i reservationen när det gäller placeringen i plenisalen anför som ett argument att vi skulle upphäva den nu gällande geografiska sittningen med hänvisning till att vi nu har rikslistor, som gör att anknytningen till valkretsen försämras, är annorlunda eller hur man nu vill beskriva det. Jag tror att det leder oss alldeles fel. Det representativa systemet bygger nämligen på att det är från olika miljöer som vi kommer tillsammans här i Sveriges riksdag och arbetar med de frågor som ligger på riksdagens bord. Det innebär ju inte att vi bara representerar våra valkretsar och de människor som har valt oss och som bor i våra hemlän och valkretsområden. Men att försöka argumentera för en förändrad sittning i plenisalen med hänvisning till att det lokala sambandet skulle vara upplöst - det tror jag leder tanken alldeles fel. Kenneth Kvist har varit inne på en del resonemang om såväl debatter här i kammaren som motionerna och motionsbehandlingen. Det tror jag att vi kommer att komma tillbaka till på olika sätt. När det sedan gäller utskottens arbete så finns det en reservation om att öppna utskotten. Jag tycker att det är värt en mer reflekterande och analyserande debatt, och jag tänker inte föra så mycket av den här och nu. Ibland när vi är ute på våra korståg för att tala om öppenheten och hur viktig den är i demokratin får vi frågan tillbaka till oss om hur öppen vår riksdag och våra utskott är. Jag är inte säker på att lösningen är att öppna riksdagens utskott i allmänhet. Däremot tror jag att det är alldeles utmärkt att mer och mer av utfrågningar och hearingar kan pågå i utskottens arbete. Men detta måste hela tiden vägas mot det politiska hantverk som sker av kompromisser och även torgförande av åsikter och debatter. Jag yrkar avslag på de reservationer som föreligger. Jag tror att jag nöjer mig med att till slut ta upp en enda ytterligare fråga. Det gäller registrering av ledamöters ekonomiska intressen. Under sommaren dök det upp en debatt om hur detta register skulle hanteras, och vad det är de ledamöter egentligen kommunicerar som väljer att inte låta sina intressen där registreras. Frågan om ifall detta borde vara ett obligatoriskt register tas upp i en motion. Utskottet pekar på att det var sagt redan när registret infördes att det fanns ett behov av att också utvärdera hur det fungerar och vad det innehåller. Den passningen spelar vi också från utskottet till vederbörliga i de övriga organen i riksdagen. Men vi gör också en modernisering, så att de kyrkokommunala uppdragen nu inte längre hör till den sfär av uppdrag som redovisas. Det förslaget lägger vi alltså också fram. I övrigt tycker jag att de frågor som här aktualiseras är värda vidare bearbetning. Jag räknar med att såväl rådet för ledamotsnära frågor som riksdagsstyrelsen kreativt och aktivt kommer att jobba vidare med detta. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag tror för det första att frågan inte riktigt skapar den dynamik och kreativitet som vi hoppas på och avser. Jag delar därmed Inger Renés åsikt om att det är större typer av insatser som behöver göras. För det andra delar jag däremot definitivt inte ståndpunkten att det är rätt att säga att vi i första hand representerar riket och partiet, och först i senare hand valkretsen. Inte minst i och med inslaget av personval, som kombineras med partivalet, så tror jag att den lokala anknytningen är oerhört viktig. Om det är av nostalgiska, historiska eller konservativa skäl som det känns lite speciellt att sitta på Hallandsbänken vet inte jag, men jag tycker att det har sitt värde.

Fru talman! Det är viktigt att vi hjälper talmännen. När Inger René nämnde detta om hur vi kan hjälpa talmännen tänkte jag på att i dag får talmännen ropa efter intensitet i kammaren. Om vi hade haft det brittiska systemet skulle de slagit klubban i bordet och ropat: Order! Order! Det kanske är så att budskapen visserligen är lite olika, men jobbet kvarstår för talmännen. Jag tror därför att Westminstersystemet skulle vara ganska spännande att införa, men jag tycker kanske att det vill till att man kan motivera att lägga så mycket pengar på det. Jag skulle vara mer intresserad av ett slags närhet i plenisalen än av att vi nödvändigtvis sitter utspridda efter partifärg. Jag tror inte att debatten är avslutad, Inger René. Den kommer att fortsätta. När det gäller öppenheten i utskotten tycker jag kanske att konstitutionsutskottet, som nu lägger fram det här betänkandet, är ett utmärkt exempel. Jag vet inte hur många timmar vi hade offentliga utskottssammanträden och hearingar under våren, med det var nog rekord. Det gick dessutom långt in på sommaren. Jag tror att andra utskott kan jobba lite mer som KU gör med den öppenheten. Däremot tror jag inte att det löser den här typen av problem att TV sända från normala utskottssammanträden.
Fru talman! Pär Axel Sahlberg förbigår det jag sade om mainstreaming av kvinno och jämställdhetsfrågorna med tystnad. Jag kan ju tolka det på lite olika sätt. I bästa fall kan jag tolka det så att Pär Axel Sahlberg, som den analytiska person han är, något blygs över den svaga argumentation som utskottsmajoriteten har när den yrkar avslag på vår motion och därmed på reservationen. Men debatten i den frågan får väl föras vidare. Var så säker! Vi kommer inte att nöja oss med att frågan bemöts med tystnad utan hålla frågan levande till dess att vi vinner framgång. Sedan vill jag bara understryka en annan sak som Pär Axel Sahlberg tar upp, nämligen den motion som jag själv har varit med om att väcka om att göra registreringen av ledamöters åtaganden och ekonomiska intressen obligatorisk. Det är ju rimligt att det kommer till en utvärdering. Jag vill bara understryka att det är viktigt att den utvärderingen görs snart, så att vi därmed kan få en bakgrund till att analysera denna fråga. Principiellt anser jag att frågan om registrering av eventuella ekonomiska sidintressen osv. bör vara obligatorisk - någonting som alla ledamöter i riksdagen bör åläggas att delta i.
Fru talman! Det vore möjligen intressant att höra en alternativ förklaring till varför jag inte tog upp frågan. Det lät som om Kenneth Kvist tänkte rabbla upp några stycken, men vi fick bara höra den första. Jag har inte någon avvikande mening från den betoning som jag tyckte Kenneth Kvist på ett utmärkt sätt gjorde härifrån talarstolen av vikten av jämställdhetsfrågorna som ett slags grundton i vår analys och politiska bearbetning. Också på den punkten, liksom när det gäller diskussionen kring registret, delar jag synen att det bör utvärderas snabbt. Däremot kan jag kanske inte riktigt förstå Kenneth Kvists stora vurm för den här motionen när det gäller mainstreaming och jämställdhetsfrågor. När jag läser den, och möjligen stöter min fot något, tycker jag att betoningen av en formell plattform möjligen kan leda tanken lite fel. Ibland har vi en viss benägenhet att hamna i ett slags utanverk och regelsystem som ser bra ut på papperet. Jag är mer intresserad av att det här fungerar i reell politik. Där tror jag att det finns en stor samsyn mellan Kenneth Kvist och mig och också mellan många andra ledamöter här i riksdagen. Vi måste fortsätta att bearbeta och fördjupa de här frågorna. Men att tro att vi löser det genom ett tillstyrkande av just den här motionen är nog att tro både Kenneth Kvist och möjligen motionärerna Ulla
Fru talman! Så kom frågan upp ändå. Det var ju meningen. Jag tror att vi är ganska överens. Åtminstone hoppas jag det. Det finns väl inget som motsäger det. Det är bra med vissa regler och formella instrument som understöder positiva ting. Den här motionen är inte så formulerad att den anvisar en väg. Den vill att Riksdagskommittén - när den skrivs heter den ju någonting annat - eller riksdagsstyrelsen utreder och uppmärksammar den här frågan i lämplig form för att skapa ett incitament till utskotten att ta upp kvinnofrågorna och jämställdhetsfrågorna. Jag tror att Pär Axel Sahlberg och jag är helt överens om att så bör ske bättre.
Fru talman! Jag tror också att vi är överens. Om Kenneth Kvist bevakar det formella, vill jag gärna bevaka det reella.

Fru talman! Vi debatterar nu ett betänkande från konstitutionsutskottet som handlar om riksdagens arbetsformer. En huvudfråga tycks vara hur vi ska sitta i kammaren. Inte ger det här betänkandet uttryck för särskilt mycket nytänkande. Kenneth Kvist berörde flera frågeställningar. En gällde upprepandet av motioner, och han sade att vi inte borde få göra det. Jag tror att det är viktigt att vi får göra det. Jag tror att det är viktigt att tiden får verka. I fjol avslog man min motion om att avskaffa den nuvarande allmänna motionstiden. Jag har noterat att tiden börjar bli lite mer mogen nu. När jag nästa år för tredje gången återkommer med motionen är det kanske dags för bifall. Jag tror att det är viktigt att vi får göra detta. Jag håller inte heller med Kenneth Kvist om hur han ser på frågestunderna. Det är en av de få förändringar som har vitaliserat riksdagsdebatterna. Jag tycker att vi ska se positivt på detta. Det kan gå att förbättra. Däremot håller jag med honom när det gäller de extra begärda debatterna. De kan bli mer livfulla genom att vi får replikrätt. Det tror jag är en viktig förändring. Fru talman! Vidare vill jag snabbt beröra tre frågeställningar. Det gäller Europaparlamentarikernas deltagande i riksdagsdebatter, den allmänna motionstiden och ett särskilt miljöutskott. Det är viktigt att vi kan hitta vägar för att föra EU politiken närmare svenska medborgare och politiker. Det är min förhoppning att Riksdagskommittén kommer fram till att folkpartiförslaget om Europaparlamentarikernas deltagande i riksdagsdebatterna bör behandlas positivt. Efter två år som riksdagsledamot är jag fortfarande förvånad över att vi är så angelägna om att hålla fast vid den nuvarande ordningen med motionstid. Jag är ombud för väljarna. Jag är inte representant för systemet. När jag den 6 oktober möter en medborgare och konstaterar att jag är beredd att agera i en viss fråga, den ligger i linje med min folkpartistiska ideologi, ska jag svara: Tyvärr, du får vänta ett år. På det sättet kan jag inte spela rollen som ombud för medborgarna. Vi måste avskaffa detta. Jag tror att det är dags att göra det nästa år. Det tredje som jag ville beröra gäller miljö och jordbruksutskottet. Det bör delas upp. Regeringen skriver i budgetpropositionen bl.a.: "Regeringens samordning av miljöpolitiken och ekologiskt hållbar utveckling har sin utgångspunkt i detta utgiftsområde samtidigt som åtgärder för en god miljö i stor utsträckning också finansieras inom ramen för andra utgiftsområden." Främst gäller det utgiftsområdena internationellt bistånd, kultur, medier, trossamfund och fritid osv. Regeringen har med sin skrivning starkt argumenterat för att bereda natur och miljöfrågor fristående från såväl bostads och kulturfrågor som jordbruks och skogsfrågor. Varför ska vissa näringsfrågor behandlas tillsammans med natur och miljöfrågor och andra inte? Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna
Fru talman! Om Harald Nordlund bara har suttit två år i riksdagen är det möjligt att han inte har upptäckt att motioner kommer igen gång efter gång. Jag har visserligen bara varit ledamot i sex år, men jag har arbetat som politisk sekreterare sedan 70-talet. Jag kan säga att teorin om att droppen urholkar stenen tyvärr inte stämmer på flertalet av de motionsinitiativ som tas. Många gånger tar man initiativ till en motion, får en blänkare i lokaltidningen och följer sedan inte ens upp den egna motionen, som om den inte vore allvarligt menad. Andra gånger upprepas motionen mekaniskt, mer eller mindre med samma text och samma motiv år efter år. Det läggs ned möda och debattid. Den debatten tenderar att bli retrospektiv. I stället kunde vi fördjupa oss i nya frågeställningar och förhållanden och rikta blickarna framåt. Jag menar inte att man ska ta bort motionsrätten. Men den borde kanske begränsas till att ett motionsyrkande får upprepas två gånger under en mandatperiod när riksdagen har samma politiska sammansättning, om ingenting särskilt inträffat. Det är en skälig och rimlig utveckling. Då kan riksdagen få tid och utrymme för ett mera konstruktivt arbete. Man kan t.ex. införa ökad motionsrätt vid händelse av större vikt. Vi är också helt överens om att vi vill ha mer livfulla särskilda debatter, framför allt i framtidsinriktade men även andra brännande, politiska frågor.
Fru talman! Det sistnämnda vill jag instämma i. Onödigt upprepande av motioner har sin grund i det faktum att motionstiden är begränsad. Det handlar alltför mycket om att prestera ett visst antal motioner och inte om att spela rollen som medborgarnas ombud. Om vi tar bort allmänna motionstiden och betonar att vi är ombud för medborgarna tror jag att vi kommer bort från ett onödigt upprepande av motioner. Jag tror att det har sin grund i någonting annat, nämligen ordningen med motionstiden.
Fru talman! Jag håller med om att den allmänna motionstiden i dess nuvarande form kan diskuteras. Det ligger nästan i förslaget, att den ska reduceras på något sätt. Å andra sidan innebär den allmänna motionstiden motionsrätt i anslutning till en proposition, nämligen budgetpropositionen. Den tar upp hela det politiska området. Därför har envar ledamot möjlighet att motionera med anledning av denna proposition. Därför är det svårt att inskränka motionsrätten med anledning av budgetpropositionen. Den är mer eller mindre allomfattande, och det innebär att det blir en motionstid. Det finns en problematik kring motionsrätten. Det blir en stress för ledamöterna. De ska samla pluspoäng genom antalet motioner. Det blir att man slänger in det man slängde in i fjol. Vi kan se i utskott efter utskott att man slänger in en motion innan fjolårets motion är färdigbehandlad. Plötsligt ligger det två motioner med precis samma yrkande på riksdagens bord. Det förekommer t.o.m. att man lägger fram motioner trots att en utredning behandlar ärendet, en utredning där motionären själv sitter med. Ändå motionerar han och kräver en utredning som redan är tillsatt. Det finns en slentrian, att man gång på gång upprepar motioner. Det tar av utskottspersonalens, utskottens och kammarens tid, tid som vi skulle kunna använda till betydligt mer konstruktiva samtal. Det tror jag att vi är helt överens om. Sedan får vi tillsammans klura ut en bra väg för att nå det vi båda åsyftar.
Fru talman! Vi har begränsade möjligheter att motionera med anledning av budgetpropositionen. Vi kan inte motionera i alla frågor med anledning av den. Det har tidigare - inte i denna debatt - angivits administrativa och organisatoriska skäl till att man inte skulle avskaffa allmänna motionstiden. Då är vi farligt ute. Vi måste bort ifrån argumentet administrativa skäl för en förändring så att vi bättre kan spela ombudets roll. Jag är glad att det inte har nämnts i denna debatt.

Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 2 behandlar redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden och Riksdagens revisorers förslag angående Allmänna arvsfonden. Jag vill helt kort enbart redovisa det tillkännagivande som detta betänkande innehåller. Ett enigt utskott anser att Riksdagens revisorers rapport ger stöd för att flera olika frågeställningar i anslutning till Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen bör bli föremål för ytterligare utredning. Utskottet föreslår därför att man ska tillsätta en utredning som ska få i uppdrag att ge en allsidig belysning av de frågeställningar som finns samt, om det behövs, också föreslå förändringar. Utskottets förslag till riksdagen är att vi ska göra detta tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 2.

Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 3 är ett efterlängtat betänkande, som har efterlysts i utskottet i varje fall under de två senaste åren, då jag har deltagit. Jag tror även att det varit så några år dessförinnan. Gränsen vid 65 år för rätten till personlig assistans har inneburit orättvisor och orimliga konsekvenser för personer med svåra handikapp i och med att de uppnår 65-årsåldern. Den har också skapat en onödig och orimlig oro för många personer, med en osäkerhet om framtiden åren innan de fyller 65 år. Dessutom har 65-årsgränsen inneburit administrativa och andra bekymmer i den kommunala verksamheten och i diskussionerna mellan kommunerna och försäkringskassan. Från moderat sida har vi i flera år krävt att 65 årsgränsen ska tas bort. Också andra partier har framfört samma krav. Inför risken - så upplever jag det - att regeringen av en majoritet i riksdagen skulle tvingas att ändra bestämmelserna valde regeringen till slut att lägga fram ett förslag om att avskaffa 65-årsgränsen. Man har annonserat detta en tid, men utan någon speciell motivering har det enligt vår uppfattning dröjt alldeles för länge. Det känns mycket tydligt att regeringens förslag kommer motvilligt - inte bara därför att man har skjutit på frågan i flera år, utan också på grund av delar av innehållet i propositionen och även, vill jag säga, i utskottsmajoritetens betänkande. Enligt förslaget ska assistansbehovet kunna omprövas även efter det att någon fyllt 65 år om det, nota bene, bedöms att behovet har minskat. Det är naturligtvis inte orimligt. Om behovet av assistans skulle minska, t.ex. på grund av en framgångsrik rehabilitering, nya effektiva mediciner eller nya tekniska hjälpmedel, är det naturligtvis möjligt att också behovet av assistansinsatser minskar. Men den vanligaste situationen är ändå motsatsen, dvs. att funktionshindren förvärras med tiden och att behovet av assistans därför ökar. När den situationen uppstår ska det ökade behovet enligt propositionen inte tillgodoses genom LSS utan genom den kommunala hemtjänsten, med allt vad det innebär av diskussioner mellan två olika huvudmän och med olika personer ansvariga för olika delar av insatser riktade till enskilda handikappade. Regeringens motivering till detta är att det annars skulle bli omöjliga gränsdragningsproblem mellan kommunen och försäkringskassan och också svårigheter att bedöma vilka behov som är relaterade till handikappet och vilka behov som är åldersrelaterade. Jag har försökt att ytterligare sätta mig in i den frågan. Självklart är det så att också funktionshindrade drabbas av normalt åldersbetingade behov. Men till skillnad från de flesta av oss andra drabbas flertalet svårt funktionshindrade därutöver av tids eller åldersbetingade förändringar av sitt funktionshinder, och ibland också av handikappens art. Jag har talat med ett antal olika experter på rehabilitering och behandling av olika typer av svåra funktionshinder. Alla bekräftar den uppfattning jag tidigare haft, nämligen att tids och åldersbetingade förändringar av olika former av funktionshinder - framför allt funktionshinder som orsakas av medicinska orsaker - i allmänhet inte bara kan skiljas ut från vad som är normalt åldersbetingade förändringar utan också i mycket hög grad kan förutses. Påståendet i propositionen är alltså felaktigt. De gränsdragningsproblem som majoriteten talar om finns redan i dag, men beror framför allt på det delade ansvaret mellan kommunerna och försäkringskassan. Det är därför vi moderater har föreslagit att hela betalningsansvaret för assistansersättningen ska återgå till staten. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen. Vi anser att assistansen, så länge man tillhör personkretsen för personlig assistans, fullt ut ska ges inom ramen för LSS både före och efter 65 års ålder.

Fru talman! Kristdemokraterna tillhör de partier som i flera år har motionerat om att 65-årsgränsen för LSS skulle avskaffas. Därför hälsar vi också med glädje att regeringen har kommit med förslag om att 65-årsgränsen ska upphöra när det gäller den insatsen. Jag vill på en gång yrka bifall till reservationen. Vi har också åsikten att reglerna ska gälla fullt ut om man tillhör personkretsen för LSS, oavsett åldersgränsen. Man kan också diskutera om 65-årsgränsen egentligen är riktig. Vi försöker ju förskjuta pensionsåldern till 67 år. Så frisk är man att man kan jobba till dess. Många säger t.o.m. lite elakt att pensionssystemet förutsätter att man jobbar till dess att man är 90 år. Ska man kunna jobba till dess att man är 90 ska man kanske kunna anses vara rätt frisk. Åldersgränsen blir ganska flytande. Vi är glada för att förslaget har kommit om att 65 årsgränsen slopas, men vi anser alltså att reglerna ska gälla fullt ut både före och efter om man är berättigad till assistans.

Fru talman! Reformen om personlig assistans är en reform som infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Reformen har blivit en mycket uppskattad insats, som inneburit en ökad frihet och en större möjlighet till ett självständigt och tryggare liv för funktionshindrade. Livskvaliteten har på ett mycket påtagligt sätt förbättrats. Assistansreformen har även inneburit ökad trygghet och avlastning för de anhöriga. Stödet är ju utformat så, att det har kunnat anpassas mycket väl till den enskildes behov. Beslutet i dag om att funktionshindrade som innan de fyllt 65 år haft assistans ska få behålla assistans och ersättning även efter 65-årsdagen är efterlängtat. "Äntligen! ", är det många som säger, och så även jag. När jag har mött funktionshindrade och anhöriga har det varit ett mycket berättigat krav, och det tillgodoses nu äntligen. 1997/98 om den ändring som vi i dag är på väg att fatta beslut kring. Även om jag tycker att regeringen har skjutit denna fråga framför sig alldeles för lång tid är ändå ordspråket "bättre sent än aldrig" befogat. Jag vill å Centerpartiets vägnar yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande med undantag beträffande rätten till utökat antal assistanstimmar efter det att man har fyllt 65 år. Där yrkar även jag bifall till fyrpartireservationen, där Centerpartiet ingår som en reservant. I övrigt yrkar jag alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Detta är en efterlängtad proposition för alla som har eller har haft rätten till personlig assistent. Det är också för Folkpartiets del en efterlängtad proposition. Vi har länge krävt att man ska få behålla den personliga assistenten även efter 65 års ålder. Tyvärr har propositionen en stor skönhetsfläck. Antalet assistanstimmar får inte utökas dagen efter det att man har fyllt 65 år. Anledningen till detta är att det är svårt att avgöra vad som hör ihop med funktionshindret och vad som kan betecknas som följder av åldrandet, anges det i propositionen. Detta är djupt olyckligt. När man som svårt funktionshindrad äntligen kan känna sig trygg och säker på att man får ha kvar den hjälp man kanske har haft i flera år ska en eventuell försämring av hälsotillståndet ändå betyda ett ingrepp i det privata livet. Ytterligare personer ska komma in och bistå. Detta bäddar för problem inte bara för den som är funktionshindrad utan naturligtvis också för den personal som ska bistå. Vad är min uppgift? Vad är någon annans uppgift? Fler personer ska komma och gå i den funktionshindrades hem. Ytterligare tvister kan komma att uppstå mellan försäkringskassan och kommunen. För den enskildes skull vore det allra bästa om timmarna för den personliga assistansen kunde utökas. Och som en följd av detta borde det, enligt Folkpartiets uppfattning, vara naturligt att försäkringskassan tar över ansvaret. Det har vi länge krävt, inte bara för dem som är över 65 år utan för alla. Det är alltså ett återställande av den ursprungliga handikappreformen. Det var ett misstag av regeringen att ge kommunerna ansvaret för de första 20 timmarna. Detta har enbart lett till problem. De två huvudmännen har försökt att bolla över ansvaret till varandra. Det missgynnar de svårt funktionshindrade i allra högsta grad. I en vardag som kan vara besvärlig ändå tvingas de i många fall att strida med två parter. Det är åtminstone en för mycket. Det här handlar inte om pengar, eftersom kostnadsökningen för staten torde vara marginell. Det handlar om trygghet för människor som utan egen förskyllan har hamnat i en besvärlig och arbetsam situation. Fru talman! Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har i det här betänkandet en reservation gentemot majoritetens bifall till propositionen, som handlar just om att man också ska kunna få utökad tid efter 65 års ålder. Jag yrkar härmed bifall till den reservationen.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i det här betänkandet. Det är, precis som alla andra har tagit upp, med stor glädje som vi yrkar bifall till just det här som handlar om att personer med personlig assistans i fortsättningen även får behålla den efter sin 65-årsdag. Betänkandet grundar sig på en samarbetsproposition mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Det här är en fråga som Vänsterpartiet har drivit väldigt länge. Motivet har ju varit, som också har framgått av andra talare här, att det inte är rättvist att ta bort den personliga assistansen bara för att man fyller 65 år. Det har ju inneburit en trygghet för de funktionshindrade att ha samma personer hos sig, personer som känner de funktionshindrade och har varit hos dem under en lång tid. Det är därför väldigt positivt att vi kan lägga fram det här betänkandet. Jag tänker också på reservationen. Där finns många angelägna bitar om utökning. Vi tycker att vi nu ska följa den här utvecklingen inom området. Vi ställer oss inte främmande för att utveckla reformen i framtiden, men i dagsläget tar vi dessa steg. Tack!
Fru talman! Jag vill bara ställa en kort fråga till Lena Olsson. Hon inledde sitt anförande med att tala om att Vänstern liksom över partier har drivit den här frågan väldigt länge. Hur kommer det sig då att vi inte fick stöd för vårt yrkande om ett tillkännagivande i den här riktningen redan förra året?
Fru talman! När man har ett samarbete med samarbetspartierna får man gehör för vissa krav. När det gäller andra krav tar det lite längre tid. Men jag säger precis som Kenneth Johansson: bättre sent än aldrig.
Fru talman! Jag vill instämma i lyckönskningarna till att Vänsterpartiet nu lyckades få socialdemokraterna att acceptera att den här förändringen är nödvändig.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet. Även jag är glad att vi äntligen har fått den här förändringen till stånd. Det är ett förslag som Miljöpartiet har motionerat om i flera år, ett förslag som medför att funktionshindrade med personlig assistans får behålla sin assistans även efter fyllda 65 år. Under åren har det varit många som oroat sig inför 65-årsdagen. De har varit oroade över att förlora sin assistans och få ett försämrat liv. Det är ju inte så många år sedan de fick den här möjligheten, och den förbättrade deras liv väsentligt. Jag tycker att det är synd att förslaget inte också innehåller en möjlighet att få utökad assistans efter 65 år. Samma regel borde gälla för alla som har ett behov av personlig assistans, oavsett ålder. Vissa grupper inom handikapprörelsen har begripligt nog jublat över det här förslaget och uttalat att de ser det som ett första steg i en viktig riktning. Efter vad jag har hört har de inte vågat bråka för mycket om möjligheten att utöka timmarna även efter 65-årsgränsen. De har sagt sig vara rädda att den här reformen då kanske skulle fördröjas. Därför har de även sagt till mig: Bråka inte så mycket om den biten, utan återkom med den längre fram! Vissa andra grupper inom handikapprörelsen har däremot varit väldigt besvikna över att denna möjlighet till utökad tid inte finns med och också kritiskt uttalat det. Jag förstår dem. Jag skulle själv gärna ha ställt mig bakom den reservation som finns, men eftersom det här är en ekonomisk fråga och det i budgetöverenskommelsen inte finns utrymme för den ökade kostnad detta skulle medföra har jag själv inte haft möjlighet att lägga fram ett liknande förslag. Jag anser dock att det finns möjlighet att återkomma till den frågan i kommande budgetsammanhang. Lars Elindersson tog upp att han anser att betalningsansvaret för personlig assistans borde återgå till staten. Jag tycker faktiskt att det är en fråga man kan diskutera. Det finns nu en stor orättvisa mellan olika kommuner. Många små kommuner har väldiga besvär ekonomiskt med detta. Jag tycker alltså att det är värt att diskutera den frågan. Kerstin Heinemann tog upp problemet med två huvudmän. Det ingår också i den här frågan. Det är alltid besvärligt med två huvudmän som försöker knuffa kostnaderna till varandra. Jag yrkar som sagt bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Om nu inte handikapporganisationerna vågade bråka mer tycker jag kanske att Miljöpartiet hade behövt bråka lite mer så att vi hade sluppit den här orättvisan med att man inte kan få utökade timmar. Det innebär kanske en extra kostnad för kommunerna, när de nu ska ta över vissa bitar av det här, så jag tror nog att kostnaden i och för sig inte borde vara ett hinder. Sedan kan jag konstatera att Miljöpartiet antyder att man också tycker att ansvaret för assistenttimmarna borde återgå till staten. Jag ser därför fram emot att vi och Moderaterna, som också yrkade på detta, får stöd av Miljöpartiet när frågan kommer upp nästa gång.
Fru talman! Nu vet ju inte Kerstin Heinemann hur pass mycket vi diskuterade den här frågan. Den var uppe till en allvarlig och rätt långvarig diskussion; det kan jag säga. Vissa av handikappgrupperna var då i kontakt med mig och sade: Bråka inte så mycket i den frågan. De var nämligen rädda att detta skulle skjutas upp, och för dem var det viktigaste av allt att detta kom från årsskiftet.
Fru talman! Jag tycker att det är ganska allvarligt när man är rädd att framföra berättigade krav därför att man tror att regeringen i så fall ska straffa en genom att dra tillbaka förslaget. Då finns det egentligen ännu större anledning för samarbetspartierna att bråka på regeringen för att få igenom de här sakerna, som är väldigt angelägna - både för funktionshindrade och, som jag förstår, även för Miljöpartiet.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det här är en viktig fråga. Det finns möjlighet att återkomma till den.
Fru talman! Thomas är ju en vänlig person, så jag förstår att han inte vill vara en bråkstake. Men jag kan inte förstå varför man nödvändigtvis ska behöva uppfattas som en bråkstake för att man stöder ett reservationsyrkande. Ni hade fortfarande kunnat stödja vårt yrkande. Men jag får väl liksom Kerstin Heinemann nöja mig med att se fram emot den fortsatta hanteringen av den här frågan. Vi kommer att återkomma med detta och andra yrkanden om förbättringar av assistansreformen.
Fru talman! Men som jag sade, Lars Elindersson, är det ju så att vi har en ekonomisk överenskommelse. Stöd för reservationen kan faktiskt medföra extra kostnader. Därför finns inte den möjligheten.

Fru talman! Det här betänkandet gäller i grunden rätten för funktionshindrade att välja bostadsort och därmed också mellan olika former av vård och behandlingsalternativ. Vi delar utskottsmajoritetens och regeringens uppfattning att hemkommunen ska ha ansvaret för att tillgodose funktionshindrades behov av särskilt boende och särskilda insatser enligt LSS. Men vi tycker inte att det är rimligt att rätten att välja olika former av boende och insatser ska begränsas av vilken kommun man är mantalsskriven i. Vi anser att som det är nu, och även med det här förslaget, kommer den enskildes frihet att välja att bosätta sig i en annan kommun att begränsas av den tidigare hemkommunens vilja att teckna avtal med den nya hemkommunen eller med ett annat, enskilt alternativ för vård och boende. Vi yrkar därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag som säkrar att de som får stöd enligt LSS också garanteras reella möjligheter att söka boendeoch vårdformer i andra kommuner. Vi tycker att en rimlig princip är att betalningsansvaret kvarstår under en begränsad tid för den tidigare hemkommunen för att därefter övergå till den nya hemkommunen. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna yrkar avslag på denna propositionen. I och för sig är det bra att regeringen lägger fram ett förslag som ska reglera kostnadsansvaret för personer med insatser i särskilt boende enligt LSS när personen har sitt boende i annan kommun än hemkommunen. Det har varit problem med kostnadsansvaret, och det är naturligtvis viktigt att detta regleras. Det handlar om personer som har ovanliga diagnoser och är i behov av särskilda insatser som det kan vara mycket svårt för mindre kommuner att tillgodose. Att ekonomiska hinder eller bristande kompetens i en kommun ska hindra den enskilde från att få den hjälp och det stöd man har rätt till kan vi inte acceptera. Även om utskottet i princip tillstyrker propositionen lägger man till att man inte är helt säker på att de avtal som nu föreslås kunna tecknas kommer att fungera utan noterar att regeringen noggrant måste följa utvecklingen av tecknade avtal och vilka effekter dessa får för den enskilde. Socialstyrelsen och länsstyrelserna ska också under åren 2001 och 2002 göra en utvärdering av effekterna. Fru talman! Inte minst på grund av dessa av regeringen och utskottet uttalade farhågorna anser Folkpartiet att det är befogat att avslå propositionen. Vi förordar i stället ett system med handikappeng. Det är en fortsättning på den frihetsreform som rätten till personlig assistans innebar. En reform med handikappeng är ytterligare ett stort steg framåt för att säkra att även de personer som har en ovanlig diagnos eller komplicerade funktionshinder får tillgång till de lösningar som finns vad gäller boende och annan kompetens oavsett vilken kommun de bor i. Att kunna flytta är naturligtvis också fråga om en valfrihet för den enskilde. Vi är självfallet medvetna om att en övergång till en handikappeng inte kan genomföras på några månader, utan vi har i vår motion begärt att regeringen skyndsamt utformar övergångsregler under den tid det tar innan en handikappeng kan införas. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 som innebär avslag på propositionen och förordar i stället ett system med handikappeng.

Fru talman! Apropå den senaste frågan är det ett riktigt konstaterande Catherine Persson gör. Vår uppfattning är att köra tillbaka ansvaret på staten. Om vi skulle få gehör för vårt yrkande behövs det ingen sådan här reglering. Men i nuläget, med det nuvarande kommunala kostnadsansvaret, anser vi att det är det enklaste sättet att reglera detta. Det är därför vi har lagt fram det här förslaget. Men det är riktigt att om vi får gehör för ett överförande av hela kostnadsansvaret till staten behöver man inte ha den här typen av reglering.

Fru talman! Jag har ingenting emot att föra en allmän debatt om LSS och LSS-reformen. Den har vi fört vid ett antal tillfällen de senaste åren. Men jag skulle föreslå att vi återkommer till den debatten när vi senare diskuterar budgeten. I den här sakfrågan, om regleringen av kostnader mellan olika kommuner, har vi olika uppfattningar. Vi har också uppfattningar om kostnadsansvaret. Men den debatten kan vi spara tills huvudfrågan kommer upp.

Fru talman! För några veckor sedan vann demokratin ännu en seger i Europa. Slobodan Milosevic drevs bort från makten och Vojislav Kostunica valdes till ny president i Jugoslavien. Demokratin i Jugoslavien är ännu ung, har många problem framför sig och behöver vårt stöd. Men vi har alla skäl att glädjas. Kanske kan vi nu äntligen se en fredlig framtid för Balkan. Vi minns sommaren för drygt fem år sedan - Vukovar i Kroatien, Srebrenica i Bosnien och, några år senare, Racak i Kosovo. Tusentals döda, många fler drivna från sina hem. Balkan var ett öppet sår, och omvärlden stod alltför passiv. Det får inte hända igen. EU är ju i grunden ett fredsprojekt. Det är inte en sliten fras; det är lärdomen av ständiga krig i Europa som sedan har blivit grunden för EU. I dag är krig mellan EU:s medlemsländer otänkbart. Det är en stor framgång. Därför är det så viktigt att EU förblir öppet för nya medlemsländer. De länder som nu förhandlar om medlemskap måste få komma med så snart de uppfyller kraven. Utvidgningen är den viktigaste frågan för Sveriges ordförandeskap nästa halvår. Vi vill bana väg för ett genombrott i förhandlingarna. Hur långt vi kommer beror naturligtvis inte bara på oss. Kandidatländerna måste göra klara framsteg, de 15 medlemsländerna måste ena sig och EG-kommissionen måste göra det grundliga förarbetet. Därför är jag besviken, tyvärr, på den tidsplan som kommissionen presenterade i går. Den riskerar att fördröja de underlag vi behöver. Vi kommer ändå att försöka intensifiera förhandlingarna under vårt ordförandeskap för att få viktiga genombrott, börja diskutera de svåraste frågorna med de bäst förberedda länderna, öppna en stor mängd nya områden med de länder som börjat förhandla i år och diskutera tidsplaner för fortsättningen. Målet är att de första länderna ska kunna bli medlemmar 2003. Därför är det också viktigt att vi kan avsluta den pågående regeringskonferensen i Nice i december så att EU i framtiden kan fungera med 25-30 medlemmar efter de nya traktaten. Fortfarande återstår dock en rad svåra frågor att lösa. Hur ska framtidens kommission se ut? Striden är hårdare än väntat mellan dagens medlemsländer för att varje land ska få ha en ledamot i kommissionen. Hur ska rösterna fördelas? De stora länderna ska enligt tidigare beslut kompenseras med fler röster för att de förlorar en kommissionsledamot. Det är också viktigt att en rimlig andel av EU:s befolkning står bakom besluten. En rad tekniska lösningar diskuteras nu, t.ex. omviktning och dubbel majoritet. Fler beslut bör fattas med kvalificerad majoritet i stället för enhällighet - men på vilka områden? Det diskuterar vi också. Vi stöder majoritetsbeslut för bl.a. minimiregler om sociala frågor samt asyl och migration, för inremarknadsfrågor och för handelspolitik. På andra områden, som skatter, anser vi att enhälligheten bör finnas kvar. Slutligen diskuterar vi i regeringskonferensen det som kallas närmare samarbete. Ska det bli lättare för grupper av länder att gå före? Vi tycker att det är rimligt och bra när unionen blir större, men vi vill inte ha en uppdelning i ett A och ett B-lag i EU. Därför är grundreglerna för ett sådant samarbete utomordentligt viktiga, liksom en fortsatt sammanhållen utrikes och säkerhetspolitik. Fru talman! En lärdom av krigen på Balkan är att EU måste bli bättre på att förebygga och hantera kriser. Europa måste kunna agera tidigt och enigt när man ser förtryck av minoriteter, demokrati som hotas eller militära spänningar. Vid toppmötet i Nice om en månad kommer en rapport om förebyggande att presenteras. Det arbetet vill vi utveckla under det svenska ordförandeskapet. Arbetet med den civila krishanteringen sattes i gång på svenskt initiativ. Avsikten är bl.a. att snabbt kunna sätta in poliser i situationer som Kosovo och att snabbt kunna hjälpa offer för jordbävningar och liknande, som vi senast såg i Turkiet. Toppmötet i Nice kommer att behandla en rapport även om detta. Men när inga andra åtgärder hjälper måste EU också ha militära medel. Inom EU pågår arbetet med att uppfylla målet att en styrka på upp till 60 000 man ska bildas med relevanta sjö och luftstridskrafter. EU:s medlemsländer ska formellt anmäla sina bidrag vid en kapacitetskonferens den 20 november. Regeringen har i dag fattat beslut om det svenska bidraget, en anmälan som omfattar enheter ur armé, marin och flyg och som helhet summerar till ca 1 900 man. Viktiga förutsättningar är att Sverige i varje enskilt fall och i enlighet med svensk lag fattar beslut om medverkan i internationella fredsfrämjande insatser och att det finns ett FN-mandat för fredsframtvingande insatser. Nicetoppmötet ska också besluta om hur det här samarbetet ska organiseras. Hur ska besluten tas? Hur ska de förberedas? Hur ska samarbetet ske med Nato, bl.a. när det gäller försvarsplanering? Hur ska samarbetet ske med länder utanför EU? Det blir sedan en uppgift för det svenska ordförandeskapet att fortsätta detta arbete. Ett nytt inslag i arbetet med krishantering, som har börjat på svenskt initiativ, är samarbetet mellan EU och FN. Självfallet ska EU:s resurser, EU:s nya förmåga, ställas till FN:s förfogande. FN har legitimitet och ansvar; EU har resurser. Tillsammans kan vi göra väsentliga framsteg för den globala freden och krishanteringen. För att bättre förankra EU bland medborgarna behöver EU kunna visa resultat i frågor som är viktiga för medborgarna - t.ex. freden, som jag har talat om, men också på områden som jobben, miljön, jämställdheten och kampen mot brott, för att ta de viktigaste exemplen. Bindande samarbete är viktigt på många områden. På nya områden kan öppna samarbetsformer vara en bättre väg. Sysselsättningen är ett bra exempel, där EU sätter upp gemensamma mål och riktlinjer, medlemsländerna nationellt bestämmer hur de bör uppnås, och resultaten utvärderas gemensamt. Toppmötet i Stockholm i mars ska handla om jobben i framtidens Europa - om social delaktighet, livslångt lärande, människor i arbete och hur den nya tekniken ska kunna spridas till alla regioner i Europa. Toppmötet i Göteborg ska anta en strategi för hållbar utveckling - kemikalier, klimat och ökad miljöhänsyn på alla politikområden är viktiga frågor. En väl fungerande ekonomisk och monetär union är också viktig för EU:s framtid. Fru talman!

Ordförandeskapet är en möjlighet och en uppgift för hela Sverige. Vi hoppas på ett brett samarbete och en spännande dialog med riksdagen framöver. Vi är glada över samarbetet som vi hittills har haft kring dessa frågor. Och med engagemang och entusiasm så hoppas jag att vi gemensamt ska göra ett bra svenskt ordförandeskap.

Fru talman! Vi kan börja med diskussionen om EU:s framtid. Göran Persson har aldrig sagt att inte kommissionen också ska ha en stark ställning. Miljön har tagits som ett exempel på att det är viktigt med en drivande kommission. Beträffande de angrepp som vi hör från Bo Lundgren, riktade mot Göran Persson därför att han föreslagit att rådet också ska kunna vara starkare, tar Bo Lundgren en brittisk tankesmedja som exempel på varför det skulle vara ett suspekt förslag att man också ska kunna stärka rådet samt samverkan mellan rådet och kommissionen. Låt oss då ta Romani Prodi som exempel. Romani Prodi har också i diskussionen om det långsiktiga EU-samarbetet talat om vikten av att hitta en samkoppling mellan Javier Solana, den höge representanten för rådet i utrikespolitiken, och kommissionen på det utrikespolitiska området. I princip samma tankegång som Göran Perssons har Romani Prodi föreslagit på det utrikespolitiska området. Jag tror inte att det bara är formen utan det är nog också innehållet som gör att moderaterna har uppvisat en mycket olycklig motvilja mot alla former av samarbete när det gäller det mellanstatliga området och det öppna samarbetet. Vi kan t.ex. ta sysselsättningen. Moderaterna har varit mot ett samarbete på sysselsättningens område, just ett sådant samarbete som Göran Persson har argumenterat för. Jag tror alltså inte att det bara gäller formen, utan ni är inte intresserade av att få ett samarbete där man markerar allas rätt till arbete, de sociala aspekterna, det livslånga lärandet och alla regioners rätt i Europa. Ni tycker att EU är viktigt för företagens och kapitalets frihet. Ni är inte intresserade av ett samarbete mellan regeringarna för att också underlätta medborgarnas situation.

Fru talman! Bo Lundgren, regeringen har inte misslyckats när det gäller sysselsättningen! Vi kan ju nu konstatera att vi har kommit ned till 4 % arbetslöshet. Som denna kammare säkert minns har Lars Tobisson en gång förklarat att han gärna skulle bli ambassadör för böckling ifall 4 % arbetslöshet uppnåddes. Vi har uppnått det nationellt men självklart vill vi fortsätta att arbeta för att också andra länder ska kunna sänka sin arbetslöshet. Då är det viktigt att vi, precis som vi har börjat göra i Europa, samlas kring att sätta mål för hur vi ska få ned arbetslösheten. Sedan ska de olika länderna ta fram de konkreta planerna. Därefter ska vi gemensamt utvärdera hur vi lyckats. Jag förmodar att Bo Lundgrens surhet i dag egentligen är en surhet över att regeringen just har lyckats när det gäller sysselsättningen. Förlåt mig, Bo Lundgren, men det är lite av grinighet över att Sverige får väldigt bra betyg av EU-kommissionen när det gäller kampen för jobben. Det är dock just den typen av bra exempel som vi gemensamt ska lyfta fram i EU-samarbetet. Vi ska alltså visa hur vi kan göra i 15 länder har ställt sig bakom ett gemensamt arbete för att minska arbetslösheten, för att stärka alla delar av Europa och för att vi ska kunna uppnå en ekonomisk och social utveckling som minskar arbetslösheten. Moderaterna har gått emot detta samarbete - återigen ett exempel på att man ser EU som ett ekonomiskt samarbete, ett företagens samarbete, inte som medborgarnas samarbete.

Fru talman! Bo Lundgren är inte glad över att vi inte kom med i EMU från starten. För knappt två år sedan sade han i denna talarstol: Det pris vi betalar för en egen valuta är att vår ränta över tiden - skillnaden kan variera - kommer att vara högre än euroländernas. Är Bo Lundgren möjligen beredd att be de penningplacerare om ursäkt som eventuellt uppfattade hans påstående som ett råd?

Fru talman! Bo Lundgren undviker helt och hållet att svara på frågan. Det handlar inte bara om korträntorna, reporäntan i Sverige jämfört med ECB räntan. Det handlar också om långräntorna, fem och tioårsräntan. Att tioårsräntan i Tyskland, och än mer gäller det euron, är väsentligt högre än den svenska tioårsräntan speglar det faktum att aktörerna på marknaden tror mycket mer på den svenska kronan än på euron. Bo Lundgren tror ju mycket mer på marknaden än vad jag gör, så han borde på något sätt fundera igenom de tvärsäkra påståendena. Bo Lundgren hade fel. Det är dags för honom att tala om det.

Fru talman! Liksom Bo Lundgren och flera andra ledamöter och riksdagspartier eftersträvar jag och Centerpartiet ett enat Europa som är präglat av tilltro, samarbete och välstånd. Det som skiljer oss åt är sätten att åstadkomma detta. Nu står vi inför nästa utmaning i EU-arbetet, nämligen att öppna unionen för dem som knackar på och vill in. Jag håller gärna med Bo Lundgren och utrikesministern, som hade valt ett milt ord och sade att det var bekymmersamat det som inträffade i går när kommissionen med all tydlighet vill hålla kandidatländerna utanför ännu längre. Jag tycker att man kan gå längre och säga att det som redovisades i går är något av en skandal. Det stämmer lite till eftertanke om hur vi ska kunna arbeta för att åstadkomma just utvidgningen av unionen. Då tror jag, fru talman, att det måste innebära att unionen gör färre saker men blir bättre på att göra det som är verkligt viktiga uppgifter, att man kanske kan åstadkomma en smalare men en effektivare union. Och då är jag rädd för att fokuseringen på ett snabbt fördjupande av arbetet i unionen, att finna nya områden att samarbeta kring, i själva verket kan minska förtroendet för unionen i Sverige och i andra länder och att utvidgningen då fördröjs. Då vill jag fråga: Varför har Bo Lundgren och moderaterna så bråttom in i den gemensamma valutan, trots den misstro som vi ser i Sverige och trots att euron lindrigt sagt inte har blivit något hit? Det finns andra mer angelägna frågor att diskutera i den svenska Europapolitiken. Varför så bråttom?

Fru talman! Det är inte riktigt så att allting blir bättre ekonomiskt och räntemässigt, det framgick av den tidigare debatten. Utan att kräva några ursäkter, verkligen inte, kan jag säga att det som förut var en etablerad sanning, nämligen att räntan i länder i EU men utanför EMU skulle vara högre än räntan i EMU-området, är inte längre någon sanning. Att ekonomin skulle vara sämre i länder utanför - Sverige är ju ett exempel på att det inte är på det sättet. För svenskt vidkommande är det också så att fyra av de fem viktigaste handelspartner som Sverige har - USA, England, Danmark, Norge - står alla utanför EMU och euro. Skulle vi stå utanför befinner vi oss inte i någon egen öken, utan våra viktigaste handelspartner är med i detta att inte ha bråttom in i eurosystemet. Sedan kan man också, fru talman, lyssna möjligen lite på vad människor tycker. Det kan ibland vara klokt. Det verkar ju som om entusiasmen för ett snabbt och skyndsamt inträdande i EMU inte är alldeles översvallande hos den svenska befolkningen, inte heller hos de fyra borgerliga partierna om man ska precisera sig. Frågan kvarstår: Varför så bråttom in i euron?

Fru talman! En enda gång sedan starten av den europeiska monetära unionen har den underkastats folkets direkta dom i en folkomröstning. Utslaget blev att danskarna inte ville vara med. Vi vänsterpartister är självklart glada för det, dels för att det ökar möjligheterna för oss att hålla Sverige utanför EMU, dels för att det danska utslaget kan få en positiv effekt på Europa och världen. Efter det danska nejet 1992 tvingades EU ompröva sina villkor för medlemskap och ge Danmark fyra undantag. Efter det nya nejet kommer minst ett EU land att stå utanför EMU under de första åren med gemensam valuta. Det borde leda till en omprövning av fördragen när det gäller medlemsländer i EU utanför EMU. De som envetet hävdat att Sverige i längden inte kan säga nej till EMU kommer förhoppningsvis nu att tvingas att acceptera faktum. Regeringen borde ta kontakt med sina danska och brittiska kolleger för att diskutera hur en ny anknytningsform ska se ut. Efter det danska nejet till Maastricht 1992 tvingades EU inte bara ompröva Danmarks ställning utan också delvis synen på öppenhet och demokrati. Nu tvingas EMU-länderna förhoppningsvis till en liknande omprövning. Hur ska man bära sig åt för att kunna locka med sig Danmark, England och Sverige? Hökarna i Bryssel låtsas att supertanken tuffar fram som förut, att B-laget av konstiga nordbor kan man ha eller mista. Men oron är stor. Det handlar ju om tre av unionens starkaste ekonomier med djupt rotade demokratiska traditioner. Sverige borde som ordförandeland leda en debatt om EMU, inte bra hurtfriskt utropa att man ska göra allt för att euron ska bli en framgång. Jag vet att det inom regeringspartiet finns en djup skepsis mot normpolitiken, dvs. tesen att folkvalda inte ska försöka styra ekonomin, bara ha fasta normer för privata aktörer. Centralbankens oåtkomlighet för politiska opinioner är närmast ett övertydligt exempel på synsättet. Rädslan för offentlighet inom EU speglar också denna konservativa syn på medborgarna som kortsiktiga och opålitliga. Ett annat problem som man nu förhoppningsvis tar på allvar är hur ökad sysselsättning i den praktiska politiken och inte bara i retoriken ska slå igenom som mål för den ekonomiska politiken. I nästa lågkonjunktur kommer små länder som Sverige utanför EMU att få problem, säger EMU:s vänner. Snarare är det tvärtom. I nästa lågkonjunktur kommer den centralistiska penning och valutapolitiken att möta verkligheten i form av ökad arbetslöshet eller galopperande inflation i länder där politiken inte passar. En fråga som tränger sig på inför det kommande svenska ordförandeskapet är: Vilket är viktigast - EMU eller utvidgning? Utrikesministern vill ha en snabbare behandling av ansökarländerna, och det är bra, men jag undrar om hon inser hur svårt det är anpassa ansökarländernas ekonomier till den monetära unionens snäva ramar. Regeringen måste nog välja och för oss är valet självklart: östintegrationen är viktigare än EMU. Jag vill veta av utrikesministern om hon delar den uppfattningen. Kommer regeringen att verka för samma rätt för ansökarländerna att stå utanför EMU som vi har? Göran Persson skrev för tre år sedan i boken Den som är satt i skuld är icke fri: En gemensam penningpolitik driver fram en gemensam finanspolitik. Han hade rätt. Det finns inget exempel på en valuta utan stöd av en gemensam finanspolitik för det område som valutan täcker. USA behövde ungefär hundra år med inbördeskrig och svåra regionala kriser innan dollarfederationen stabiliserades, trots att språket i huvudsak var gemensamt. Den tyska marken föddes med blod på kinden, för att använda ett uttryck av Karl Marx. Så svåra kriser ska vi hoppas att vi slipper i EMU. Men det är illavarslande att det inte finns någon som helst genomtänkt strategi för hur EMU ska möta en större konjunkturnedgång. I USA har man en federal budget på nivån 10 % av totalinkomsten och en gemensam finans och skattepolitik. EMU:s logiska fortsättning är en överstatlig finans och skattepolitik och en minst femdubblad gemensam budget. En sådan överstatlighet kan omöjligen komma att accepteras om inte också det demokratiska ansvarsutkrävandet görs överstatligt. En förbundsstat med svag demokratisk förankring växer då fram. Jag vet att den svenska regeringen inte vill ha en sådan överstat. Nu kan vi som ordförandeland göra ståndpunkten klar och tydlig. Det gäller inte bara finanspolitiken. Jervas, skrev så här i söndags: Med den utveckling som nu pågår kommer Sverige mycket snart, utan att saken underkastats någon seriös diskussion, att bli så indraget i EU:s krishantering att vi knappast kan säga nej till medverkan i unionens militära tvångsoperationer. Detta skulle göra vår alliansfria politik omöjlig. Instämmer utrikesministern i Jervas analys? Och vilka initiativ bör hon i så fall ta för att frågan ska komma upp på bordet? Jag vill också ta upp en oro som sprider sig inför planer om ändringar i Amsterdamfördragets artikel Jag har fått brev från den franska Attackrörelsen. Man misstänker att det här kan ha en koppling till planer på ett nytt MAI-avtal av den typ som en stark internationell opinion med benägen hjälp av den svenska handelsministern lyckades stoppa. Handelskommissionären Lamy ska inför en grupp parlamentariker ha sagt: Bara Frankrike och Spanien återstod att övertyga om dessa ändringar. Jag vill ha Anna Lindhs dementi. Tänker regeringen lägga in ett veto mot en ändring av artikel 133? Vi vänsterpartister hoppas att det går bra med ordförandeskapet och stöder inriktningen på att utvidgningen, sysselsättningen och miljön ska prägla ordförandeskapet. Vi tycker också att jämställdheten ska vara med på samma nivå. Regeringen vill göra många goda saker på det området, men jag saknar konkreta förslag. Vi förväntar oss också att regeringen lever upp till statsministerns berättigade angrepp på extrema löner, privilegier och korruption i EU. Vi behöver mer av internationellt samarbete i både Europa och världen, mer av demokratiska motmakter till den globala kapitalmakten och öppnare gränser för idéer och människor. Men som Per Albin Hansson skrev 1904 - jag vet att en del socialdemokrater inte gillar att vänsterpartister citerar Per Albin Hansson, men jag ska göra det i alla fall: För att internationalismen skall bliva en verksam sammanbindningslänk får inte det nationella folklynnet undertryckas eller nationens säregna förhållanden avskaffas. Tvärtom, ty själva poängen med den patriotiska internationalismen är dess förmåga att sammanbinda nationer och förhindra dem att bekriga alla andra. Samarbetet måste byggas underifrån med stöd av breda folkrörelseopinioner. Jag har hitintills inte sett några demonstrationer eller massmöten där det står Framåt med EU eller Framåt med EMU på plakaten. Alla stormaktsbyggen styrda ovanifrån har förr eller senare gått under.

Fru talman! Låt mig börja med den fråga som jag tog upp i mitt inledningsanförande, nämligen EU:s gemensamma krishantering. Jag delar inte uppfattningen att den skulle strida mot Sveriges alliansfrihet. Vi har inga planer på att överge alliansfriheten. Men alliansfriheten får ju inte innebära att vi är passiva när vi ser internationella kriser. Självfallet ska vi gemensamt med EU - alltid med FN-mandat när det gäller fredsframtvingande insatser - kunna samverka med EU vid krishantering på samma sätt som vi tidigare har gjort liknande insatser gemensamt med Jag tror att den gemensamma krishanteringen i EU kommer att vara ett väldigt bra tillskott till att klara den globala freden och till att agera gemensamt med FN. Det är också viktigt att komma ihåg att EU:s krishantering inte omfattar territorialförsvar, inte omfattar ömsesidiga försvarsförpliktelser, utan det handlar just om en krishantering. När det sedan gäller EMU-frågan har Johan Lönnroth och jag olika uppfattningar. Jag tror att EMU innebär en styrka och en tillgång för ett litet land, särskilt i tider av konjunkturnedgång. Däremot ska vi vara säkra på att vi kommer in vid ett tillfälle då det är bäst och rätt för svensk ekonomi, och det har också varit socialdemokraternas utgångspunkt. Beträffande kandidatländernas vilja att komma med i EMU är det klart att de kan ha den rätten, men de vill alla komma med i EMU. Samma krav kommer att ställas på kandidatländerna som man har gjort på de nuvarande medlemsländerna. I anslutning till detta vill jag ställa en fråga till Johan Lönnroth, eftersom jag kommer att diskutera med kandidatländerna nästa vecka deras inträde i EU. Känns det inte lite konstigt när nu alla kandidatländer vill komma med som medlemmar i EU, att som vänsterpartist fortfarande inte vilja se Sverige som en aktiv part i EU-samarbetet?

Fru talman! Jag uppfattade detta med krishantering så att Anna Lindh kan garantera att Sverige aldrig kommer att delta i krishantering utan att det finns ett FN-mandat, och det är bra. När det gäller kandidatländerna vet vi faktiskt inte riktigt vad dessa länders befolkning kommer att vilja. Opinionen även där har ju gått lite hit och dit. Vi anser att folken i ansökarländerna självfallet ska ha samma demokratiska rätt att själva bestämma om de vill vara med eller inte, helt oavsett vad Vänsterpartiet tycker. Sedan vill jag bara säga att vi är aktiva i EU samarbetet. Vi har accepterat folkomröstningens resultat. Våra parlamentariker hör till de mest aktiva i EU-parlamentet. De arbetar för att EU ska bli bättre, och Anna Lindh vet att det är på det viset.

Fru talman! Jag vill anknyta med det sista resonemanget som Johan Lönnroth förde. Man kan kritisera moderaterna för att stressa i EMU-frågan och inte ta till sig opinionen. Men det är ju en västanfläkt jämfört med hur Vänsterpartiets krumbukter kan betraktas. Västerpartiet tittar sig omkring och ser att många frågor inte stannar vid nationsgränsen, t.ex. miljöproblem, internationell säkerhet, social dumpning och kvinnohandel. Sedan nöjer man sig med att konstatera att det är på det sättet, men man vill inte gå vidare och göra någonting åt det. Hur otäcka problemen än är kan de inte bli otäckare än EU. Detta skiljer sig ju från den syn som vi har, nämligen att man måste ta en aktiv del i EU-arbetet. Man måste vara med och ändra kursen i de stora frågorna, därför att EU är den enda europeiska union som vi har. Det verkar som om Vänsterpartiet vill få det till att det finns någonting annat. Vänsterpartiet vill, fru talman, inte förändra EU, utan man vill ju lämna EU. Man vill bygga något nytt med länder och folk som inte vill bygga något nytt utan som vill bygga vidare på det som finns. Det är något annat än trovärdig Europapolitik. Det är ingen politik för fred och säkerhet i Europa.

Fru talman! Jag fann Lennart Daléus fråga mycket berättigad, och det är anmärkningsvärt att Johan Lönnroth inte besvarar den. Det finns ju ett stort svart hål i Johan Lönnroths resonemang. Johan Lönnroth säger: Vi behöver mer av internationell samverkan. Men han säger nej till EU. Han har väckt en motion på 27 sidor som heter Men det är falsk varubeteckning, för i hela denna tjocka motion finns inget alternativ till ett samarbete som på vissa områden är överstatligt. Jag såg en rapport som Jonas Sjöstedt har lämnat till EU-parlamentet. Den handlar om en mycket viktig frågan, nämligen hur vi ska få en bättre naturvård. När Jonas Sjöstedt får den uppgiften inser han direkt att här kan vi inte acceptera att de länder som vill göra minst får ta befälet, utan han anvisar starka överstatliga grepp för att se till att skydda utrotningshotade arter. Han skriver med fetstil bland sina rekommendationer: Uppmanar vidare kommissionen att utan tvekan fortsätta att vidta lämpliga rättsliga verkställighetsåtgärder inom ramen för sina befogenheter. Jonas Sjöstedt begär alltså att kommissionen, som ni i andra sammanhang är så skeptiska till, ska använda överstatliga rättsliga metoder för att tvinga länder att göra detta. Jag tycker att det är mycket bra. Jag delar hans uppfattning. Miljövården är en av EU:s viktigaste uppgifter. Här duger det inte att de sämsta får sätta standarden. Sådana här institutioner behövs naturligtvis. Det framgår ju av det som Jonas Sjöstedt skriver. Men varför är ni så skeptiska till ett internationellt samarbete med bett i?
Fru talman! Jag får väl be Lennart Daléus om ursäkt. Det är bara det att jag måste spara min tid. Jag ska försöka vara kort nu också när det gäller Lars Det som Lars Leijonborg tydligen aldrig har förstått är att Sverige nu är medlem i EU och att våra parlamentariker arbetar inom det systemet samtidigt som vi arbetar på att förändra det. Jonas Sjöstedt, som är en av de allra duktigaste EU-parlamentariker, lägger fram en rad förslag som utgår från de regler som nu gäller i EU. Vi är inte absolutistiska motståndare till alla former av överstatlighet. Det har vi kongressbeslut på. Vi förordar exempelvis en Tobinskatt som kräver ett visst mått av överstatlighet på global nivå. Till sist vill jag bara ställa en kort fråga till Lars Lars Leijonborg att Sveriges utanförskap är ett starkt skäl till att svenska företag flyttar utomlands. Tycker han att utvecklingen de senaste två åren bekräftar den bild han gav då?
Fru talman! Svaret på den frågan är ett rungande ja. Så till den diskussion som jag har tagit upp. Johan Lönnroth säger: Vi vänsterpartister arbetar nu inom EU för att samtidigt förbättra och förändra systemet. Men så är det ju inte. Ni arbetar inte för att förändra EU. Det är vi som gör det. Ni arbetar för att avskaffa EU. Ni vill att Sverige ska lämna den europeiska unionen. Det är ju det som Johan Lönnroth inte riktigt verkar låtsas om här i debatten. Det här är en debatt om EU:s framtid och ni deltar i den, och det är ni i er fulla rätt att göra. Men det är ju på sätt och vis märkligt eftersom ni inte tror att denna union är ett instrument för att lösa några problem. Jag är övertygad om att de problem som vi står inför i dagens värld - Lennart Daléus nämnde några av dem - med gränsöverskridande miljöproblem, internationell brottslighet och ständiga hot mot fred och demokrati kräver ett internationellt samarbete med överstatliga inslag. Ja, det kan hända, säger Johan Lönnroth, att vi kan tänka oss en internationell skatt på ett visst område. Men i denna 27-sidiga motion som jag hänvisade till med Johan Lönnroth som en av undertecknarna visar ni ju inte på något alternativ. Vi har ett alternativ. Det finns massor av brister i det. Men ni står tomhänta.
Fru talman! Vi har den bestämda uppfattningen att det danska nejet till EMU hade en mycket starkare förändringskraft när det gäller EU:s utveckling än vad man kan åstadkomma inom EMU:s ramar. Nu arbetar vi för att hålla Sverige utanför EMU. Lyckas vi med det, kommer man också att tvingas ompröva anknytningsformen till EU. Och jag har ställt en fråga till utrikesministern om hur denna anknytningsform ska komma att se ut. Jag tycker att den här motionen, som jag är väldigt glad för att Lars Leijonborg har läst, är ett ganska ambitiöst försök att måla upp ungefär hur den värld ska fungera som vi vill ha. Det finns mycket att diskutera, det är klart. Att det kanske inte är riktigt lika tydligt uttryckt som den federalistiska superstat som Folkpartiet vill ha kan väl erkännas. Men jag tycker faktiskt att vi har ganska många konkreta och kloka förslag i denna motion.

Fru talman! Den enskilda människan och det enskilda hushållet är i dag på ett helt annat sätt än någonsin tidigare beroende av internationella relationer. Jag skulle faktiskt vilja säga att vi alla är ganska dåliga pedagoger när det gäller att förklara detta. Att vi inte klarar av det tror jag till dels är orsaken till att inte de positiva EU-vindarna i Sverige är starkare. Morgondagens uppgifter måste lösas genom samarbete över nationsgränserna. Då är det vår plikt som politiker att finna vägar för ett sådant samarbete och se till att det blir både effektivt och demokratiskt förankrat. Man skulle kunna säga att om EU inte hade funnits, hade det i det närmaste varit vår plikt att uppfinna EU. I dag överlägger de gamla ärkefienderna Frankrike och Tyskland gemensamt om hur framtidens Europa ska se ut. Hade denna integration, denna gemenskap, över de nästan eviga krigens gränser kommit till utan EU? Jag tror inte det. Det vore dumdristigt, fru talman, att inbilla sig att vi som nu skriver år 2000 har skaffat oss garantier för något slags evig europeisk fred. Om vi vill känna oss säkra på att dialogen fortsätter in i framtiden, måste vi européer komma närmre varandra, inse beroendet av varandra och således utveckla den europeiska gemenskapen, inte snäva in den. Där integrationen slutar infinner sig lätt sönderfallet. Fru talman! Nu väntar utmaningen att ta in tolv nya stater. Först när det är gjort har vi fullföljt själva grundtanken bakom EU, att ena Europa. Men i flera kandidatländer växer nu missnöjet med ändlösa förhandlingar och otydliga positioner från EU:s sida. Vi måste ta detta missnöje på allvar. Att försena medlemskapen kan leda till en ny politisk instabilitet i Europa, och det önskar ingen av oss. Under gårdagen nåddes vi av EU-kommissionens dystra besked som, om det nu blir verklighet, i praktiken innebär att kandidatländernas dröm om EU inträde skjuts fram från år 2003 till år 2005. Detta är oacceptabelt, särskilt som man inte helt kan frigöra sig från tanken att samtalen om EU:s känsliga jordbrukspolitik därmed kan skjutas bortom val som ska hållas i det nuvarande ordförandelandet. Den verkliga orsaken får vi förstås inte veta. Men det är nu Sveriges plikt att under ordförandeskapet utnyttja all sin kraft för att återställa ordningen. Fru talman! På ytan verkar alla vara överens om utvidgningens betydelse. Den europeiska konvenansen kräver nog det. Men sanningen verkar vara att det i många EU-länder finns en underliggande rädsla för just utvidgningen. Den rädslan bottnar i regel i en ängslan över att nationellt förlora något. Klirret i den egna kassan överröstar lätt vårt internationella ansvarstagande. Jag tror att det är ytterligt viktigt att EU snarast sätter upp måldatum för när förhandlingarna om medlemskap ska vara slutförda. Sverige bör med all kraft driva på i denna fråga under sitt halvår som ordförande. Fru talman! Sammanläkningen av Europa hade knappast varit i görningen eller kunnat ske utan EU. Det är min övertygelse. Kommunismens vedervärdigheter och katastrofala följder för en rad av Europas länder har inte påtalats alls i den omfattning som vore rimlig. I dag lider fortfarande många tiotals miljoner av Europas invånare av kommunismens sviter. Jag har nyligen besökt Rumänien, som får amper EU-kritik. Ska Rumänien komma med i Europagemenskapen hänger detta i avsevärd grad just på EU. Det är via åtgärder uttalade från EU som det politiska civilkuraget i Rumänien kan bli av den omfattning att detta i grunden rika land kan resa sig ur alla kommunismens ruiner. EU är en förutsättning för att Europa ska kunna andas med båda lungorna. Låt mig i detta sammanhang få stryka under att det i samband med utvidgningen inte enbart handlar om ekonomiska konvergenskrav. Jag tycker inte alls att vi i Västeuropa ska, som det brukar heta, slå oss för eget bröst. Men det måste ställas krav på att människohandeln får ett slut, att barnporrindustrin stoppas och att människovärdet auktoriseras. Vi vet trots allt att en hel del av den människoförnedrande verksamhet, som jag omnämnde, frodas och hämtar sina offer i Östeuropa. Fru talman! För att fungera med uppåt 27 medlemsländer behöver EU reformeras. Vid toppmötet i Nice i december måste Europas ledare våga ta klivet mot en mer effektiv union. Det är förstås viktigt att hitta en balans mellan effektivitet å ena sidan och folklig förankring å den andra. De små ländernas inflytande ska givetvis värnas i ministerrådet, i kommissionen och i parlamentet. För att folk i allmänhet ska känna förtroende för EU krävs att unionen effektivt kan sköta sina uppgifter. Vi kan inte krampaktigt i alla lägen hålla fast vid mellanstatlighet. Det verkar, som flera har varit inne på här, av och till som om statsministern sysslar med något slags offentliga ad hoc-reflexioner i EU-frågan, och då i synnerhet beträffande mellanstatlighet. Nu måste det till krafttag för att stoppa fusk och bedrägerier. Jag hoppas att utrikesministern vågar hävda helhetens intresse i denna viktiga fråga. Fru talman! Jag tror att EU skulle må väl av en europeisk åklagarmyndighet. Det skulle vara ett mer effektivt sätt att komma åt fusk och fiffel. Denna myndighet skulle ha befogenhet att genomföra utredningar och föra till domstol fall av bedrägeri eller misskötsel med EU:s medel. EU-kommissionen har, såvitt jag förstår, föreslagit detta, och bl.a. Revisionsrättens ordförande Jan O Karlsson, utrikesministerns partikamrat, anser detta vara nödvändigt. Men regeringen säger nej med otydliga motiveringar. Jag förväntar mig att utrikesministern rätar ut frågetecknen om detta här nu i dag. Statsministerns uttalande om att ge rådet en starkare roll på kommissionens och parlamentets bekostnad är väl också det förlupet, eller hur? Det vore verkligen att leverera över större inflytande från de små EU-nationerna till de stora att göra som statsministern tydligen har förordat vid något tillfälle. Inte förstärker det öppenhet och insyn heller. Fru talman! Vi måste se till att maktfördelningen i EU blir tydlig och enkelt åskådliggjord inte bara för EU-byråkrater utan även för mannen på gatan. En grundlag eller konstitution på pränt skulle öka tydligheten över vad EU är och inte är. Demokratin skulle stärkas, och våra medborgare skulle få det enklare att förstå hur EU fungerar. EU:s kompetensområde måste självfallet avgränsas. En massa onödiga detaljregleringar av människors vardag bör rensas ut. Detaljstyrning och suddighet runt vem som ska besluta vad är, tror jag, en viktig förklaring till den folkliga misstron och till ointresset gentemot EU. En konstitution kan skapas genom att de grundläggande reglerna om hur EU fungerar förs samman till en enhetlig text som är förståelig. Att förespråka en konstitution är inte detsamma som att förespråka ökad överstatlighet. Subsidiaritetsprincipen - detta svåra ord - måste få ett starkt genomslag i konstitutionen. Principen att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå måste få en effektivare tillämpning genom en klar definition. Offentlighetsprincipen bör också få en stark ställning. Självfallet ska de små ländernas ställning bevaras och bevakas konstitutionellt. Vi säger ofta - och det behöver sägas - att EU inte ska syssla med allt. EU måste i framtiden sannolikt fokusera på färre men viktigare områden, de områden där gränsöverskridande samarbete verkligen behövs. I framtiden bör också möjligheterna till s.k. flexibel integration bli bättre. Vissa medlemsstater måste tillåtas att samarbeta även när alla inte vill eller kan delta. Detta blir nödvändigt när unionen utökas till att omfatta närmare 30 medlemsstater. Det är också angeläget att en stadga om grundläggande rättigheter införs. En sådan skulle kunna stärka medborgarnas situation gentemot EU:s institutioner. En rättighetsstadga kan bidra till att Europas värdegemenskap stärks. Jag tror det. I Europa finns ett livskraftigt idéarv som grundar sig på den judiskkristna traditionen, humanismen och den romerska rättstraditionen. Vi måste genom EU slå vakt om denna gemensamma värdegrund. Fru talman! Det är allmänt känt att enorma miljöproblem existerar i flera kandidatländer. Jag kan inte förstå hur de som säger nej till EU menar att vi skulle kunna hantera de problemen. Svårigheten att leva upp till EU:s miljönormer är ett av de mest avgörande hindren i anslutningsprocessen. Det är helt klart. Den kostnad integrationen för med sig måste EU solidariskt hjälpa till att bära, och EU:s strukturella stöd till kandidatländerna ska förstås vara förenliga med en hållbar utveckling. Vi vet ju så innerligt väl att miljöfrågorna är internationella. Då måste de också hanteras internationellt. Fru talman! Låt mig avslutningsvis citera några meningar som Vaclav Havel skrev i en kolumn i Jag citerar: "Förhärligandet av nationalstaten som historiens höjdpunkt, som det enda i vars namn det är tillåtet att döda och det enda för vilket det är värt att dö, är slut. Generationer av demokrater och två världskrigs fasor har fått mänskligheten att inse att en människa betyder mer än staten." Jag är inte emot staten, säger Havel. Jag talar i stället om att det finns ett värde som står över staten. Det är människovärdet. Det skulle inte vara rätt av mig, fortsätter Havel, att säga att det ligger i Tjeckiens intresse att en rättvis världsfred upprätthålls. Jag måste uttrycka mig så här: En rättvis världsfred måste upprätthållas, och Tjeckiens intresse måste underordnas detta. Fru talman! För Havel handlar det förstås om Tjeckien. För oss handlar det om Sverige och om vårt ansvar för det universella människovärdet. Värderade åhörare! Fundera över Vaclav Havels ord om att det finns ett värde som står över staten, och sätt in de orden i sammanhang där internationella och europeiska frågeställningar avhandlas.

Fru talman! För det första tycker jag att det är intressant att notera skillnaden mellan de två partiledarna hittills i denna Europadebatt. Bo Lundgren höll huvudsakligen ett anförande om den svenska regeringen. Alf Svensson höll ett anförande om de viktigaste Europafrågorna och framtiden för dem. Det tycker jag är bra att vi kan göra här. Alf Svensson framhöll också utvidgningens särställning. Jag kan fullständigt instämma i det. Jag kan också garantera Alf Svensson att vi kommer att driva på allt vi förmår, både för att börja med de svåra och kontroversiella jordbruksfrågorna under det svenska ordförandeskapet - även om kommissionen nu inte föreslår det - och för att försöka få måldatum så snart det går att få realistiska sådana. Jag hoppas också att vi ska klara detta under det svenska ordförandeskapet. För det andra vill jag ta upp den fråga som Alf Svensson reser när det gäller värdegemenskap och människohandel. Detta är ju ett oerhört stort problem, som vi har sett framför allt i östra Europa. På svenskt initiativ har vi fått detta som ett av EU:s prioriterade områden, och dessutom som ett område där EU ska samarbeta med Asien eftersom vi ser samma typ av barbarisk människohandel där. Här handlar det naturligtvis både om åtgärder mot brotten som sådana, och om att socialt förbättra livet för de barn och kvinnor som riskerar att drabbas av den här fruktansvärda verksamheten. När det gäller fusk och bedrägerier är vi överens om att kampen mot detta är prioriterad. Men för att vi inte ska vara överens om allt så vill jag också tillägga att regeringen inte vill se gemensamma åklagare eftersom det kräver att vi också får gemensamma rättsregler och gemensamma processregler. Det skulle leda väldigt långt när det gäller överstatligt agerande.

Fru talman! Jag vill igen gärna instämma i det som Alf Svensson sade om oron för vad som kan bli följden av det som kommissionen levererade i går när det gäller utvidgningen. Jag delar den oron. Det är en skandalartad hantering som kommissionen åstadkom. Jag vill gärna också, fru talman, understryka det som Lars Leijonborg sade om Vänsterpartiets sätt att bete sig i unionen. Till detta kan man lägga en sak till, och en fråga till Johan Lönnroth. Gudrun Schyman uttryckte för inte så länge sedan förhoppningar om att det inte ska bli något fördrag i Nice i december när regerings och statscheferna samlas till konferens. Jag undrar om Johan Lönnroth instämmer i det som Schyman sade, och vad man i så fall menar med det. Hur kan man med berått mod hoppas att de förberedelser som är nödvändiga för att kunna genomföra den historiska möjligheten att återförena Europa och få unionen att fungera med fler medlemmar ska gå åt skogen? Hur förklarar Vänsterpartiet det för människor i de länder som nu vill vara en del av unionen? Fru talman! Havande sagt detta är det viktigt att också konstatera att det är ett vägskäl som vi står inför i EU-arbetet. Det gäller skillnaden mellan en liten rikemansklubb och ett alleuropeiskt samarbete och skillnaden mellan en byråkratisk koloss och medborgerligt engagemang. Man kan också säga att det gäller skillnaden mellan klåfingrigt ingripande i småfrågor och en union som kan hantera Europas överlevnadsfrågor. Jag tror inte att valet är svårt. Det är inte svårt för mig, och det är inte svårt för de flesta andra. Men ändå är det ett val som måste göras tydligt, och sätta spår i hur EU:s framtid diskuteras i Sverige och, förstås, inom EU självt. För att EU ska kunna bli det alleuropeiska projekt som vi eftersträvar så tror jag, fru talman, att vi måste söka rötterna i EU, nämligen att trygga freden och öka förtroendet mellan människor och länder. Inte minst måste också unionen återvinna sina medborgares förtroende som ett gemensamt projekt och inte bara en marknadsplats. Vårt alternativ i Centerpartiet till dem som vill ha en allomfattande union som gör allt och som har befogenheter överallt och till dem som vill obstruera och splittra är en union som gör det som görs bäst just tillsammans. Det är en union som gör det som den ska göra, men som inte klåfingrigt lägger sig i människors vardag och styr och ställer. Det är ett smalare och ett effektivare EU. Jag menar att det tillfälle som vi i Sverige får nu i och med ordförandeskapet bör användas till att predika just denna tes vid varje sammanträde och varje tillfälle: en smalare och effektivare union. Detta bör vara ett av de mest prioriterade målen för det svenska arbetet också i fortsättningen. Detta betyder, fru talman, att man ska slå vakt om det som är det unika i EU-samarbetet, nämligen blandningen av mellanstatlighet och överstatlighet. Det är hög tid att reda ut vilka frågor som ska beslutas om gemensamt och vilka som hör till medlemsstaterna och, i än högre grad, till medlemsstaternas regioner och kommuner. Man kan säga att vi behöver en kompetenskatalog som ger unionen muskler på de områden där vi vill samarbeta och som på andra områden leder till att vi får en långt mer decentraliserad union. Vi vill ha en union som bryr sig mer om säkerheten i hela Europa än om jordgubbarnas storlek och vikt i 15 medlemsländer. Fru talman! Förutsättningen för att EU ska vara ett instrument för fred och samarbete är ändå till sist en fråga om legitimitet - att EU gör det som känns angeläget och viktigt för medborgarna. Det är här som det så lätt blir fel. Det blir fel när regeringen helst bara vill samarbeta om alla frågor som stärker socialdemokratin. Och det blir fel när moderaterna och andra driver EMU-projektet utan att lyssna på människors oro och kritiska röster. EU har redan i dag för mycket att säga till om i de små frågorna medan man i många andra stora frågor, som miljön, har för lite muskler. Vi behöver ett smalare men effektivare EU som är öppet mot omvärlden och mot nya medlemmar.

Fru talman! Folkpartiet skildras ofta i medierna som det mest EU-positiva partiet. Det finns mätningar som visar att det också är så väljarna uppfattar oss. Detta är fullständigt korrekt. Vi är bergfast övertygade om att i dagens globaliserade värld finns ingen annan väg att gå än att utöka det internationella samarbetet. Erfarenheten visar, som jag tidigare har varit inne på, att det inte räcker med aldrig så många välmenande resolutioner och konferenser, utan man måste hitta former som gör det här samarbetet kraftfullt. Tanken bakom EU är att åstadkomma ett sådant kraftfullt samarbete som kan ge viktiga resultat. Om jag då, utifrån detta att vi är det mest EU positiva partiet, säger att vi på sätt och vis också är det mest EU-kritiska, så kanske några tycker att det är paradoxalt. Men det är väl egentligen ganska naturligt att när man känner oerhört starkt för att det behövs mer samarbete är man positiv till den form som finns, men man tycker att den borde ha kommit mycket längre. Låt mig ta några exempel. Jag minns att jag reste runt i Centraleuropa i början av 90-talet. I bl.a. Budapest och Prag träffade jag politiker som ställde frågor och argumenterade för att deras länder mycket snabbt skulle komma med i EU och Nato. Sverige var ju inte då med i någon av de här organisationerna. Jag minns att jag då svarade: När det gäller EU hoppas jag att Sverige snart är med, och jag hoppas verkligen att ni mycket snart kan komma med ni också. Men när det gäller Nato måste ni förstå att det finns hänsyn att ta som kommer att göra att det kommer att dröja ytterligare några år. Jag underskattade då framför allt den amerikanska statsledningens handlingskraft, och jag underskattade det europeiska ledarskapets förmåga att krångla till saker och ting. Nu när Bill Clinton snart avgår som amerikansk president kan man väl få tillfälle att påpeka att det är en stor triumf för hans administration att Natos östutvidgning har genomförts snabbt och effektivt utan att det har skapat några särskilt stora problem gentemot Ryssland. Men desto naknare står det europeiska ledarskapet mer än tio år efter murens fall. Man har inte åstadkommit någonting av utvidgning österut. I går fick vi beskedet att det kan ta fem år till. Detta är en enorm besvikelse för oss Europavänner, för oss som har ägnat en stor del av våra liv åt att arbeta för ett helt Europa. Nu när den möjligheten äntligen har öppnats har det västeuropeiska ledarskapet inte haft kraft att utnyttja den möjligheten. Sedan har vi detta med miljön. Världsnaturfonden har låtit två olika institut undersöka hur det går med de europeiska ländernas uppfyllande av löftena i Kyoto i fråga om koldioxidutsläpp. Det visar sig att nästan inget EU-land når upp till det man har lovat. Det visar att det inte räcker med aldrig så fina FN konferenser. Det behövs effektivare rättsligt bindande åtaganden och effektivare institutioner. Vi menar att en överstatligt beslutad miljöavgift på växthusgaser skulle vara ett utmärkt instrument för att se till att vi gör någonting åt klimatfrågan. Det är beklagligt att Sveriges regering inte är med på det utan tillhör dem som bromsar att unionen skulle få effektiva verktyg här. När det gäller öppenheten har Sverige försökt att göra en del, men det är klart att det behövs väldigt mycket mer. Vi kan t.ex. ta detta enkla och konkreta att det stiftas lagar när ministerrådet sammanträder i Bryssel, men då är medierna utestängda. Det sägs att det bara finns tre huvudstäder i världen där det förekommer lagstiftande församlingar där medierna är utestängda. Det är Havanna, Pyongyang och Bryssel. Ta bort en, brukar man säga i lekprogrammen. Det är klart att Bryssel inte hör hemma i det här sammanhanget. Det vore intressant att höra om utrikesministern tror att Sverige skulle kunna medverka till att sammanträdena skulle vara offentliga när ministerrådet sammanträder i lagstiftningsärenden. Låt mig som ett fjärde och sista exempel säga något om flyktingpolitiken. Folkpartiet tillhör ju dem som har bejakat Schengensamarbetet. Vi bejakar, precis som regeringen, en ökad effektivitet och om man så vill överstatlighet på det flyktingpolitiska området. Samtidigt måste vi erkänna att väldigt mycket av det vi ser av europeisk flyktingpolitik i verkligheten är skrämmande. Det är inte den solidaritet och öppenhet som vi skulle önska. Ett samarbete är ju ett verktyg, och verktyg kan användas konstruktivt och positivt eller negativt och destruktivt. De senaste månaderna har det blivit en ny intensitet i den europeiska debatten om de här frågorna. Det har skett efter den tragiska händelsen i Dover då ett antal flyktingar kvävdes i en container. Det egendomliga är att fokus i debatten inte har legat på hur vi ska få en humanare flyktingpolitik så att människor ska slippa ta till sådana desperata metoder. Fokus har i stället hamnat på hur vi ska kunna klämma åt dem som nu kallas för flyktingsmugglare. Sanningen är att de man nu sveper in i ett sådant begrepp, och hävdar är personer som bara arbetar för egen vinning, i många fall är ideella människor som drivs av humanitära motiv. Fransmännen kräver i ett förslag att vi ska kriminalisera insatser för att hjälpa flyktingar som håller sig undan. Det är ju ett brott mot svensk rättstradition. Det är mycket anmärkningsvärt att den svenska regeringen skickar ett papper till ordförandelandet Frankrike där det heter att detta i stort sett överensstämmer med svensk rätt. Så är det ju faktiskt inte. Det är en stor och viktig uppgift för Sverige som ordförandeland att försöka komma en bit framåt när det gäller flyktingsamarbetet i Europa. Det verktyg som unionen här utgör måste verka på ett solidariskt och humanitärt sätt. Att visa medborgarna att vi kan nå konkreta resultat på viktiga gränsöverskridande områden är det bästa sättet att vända den svenska opinionen och få fler att inse att ett fördjupat samarbete i en globaliserad värld är något absolut nödvändigt.

Fru talman! Jag kan hålla med Lars Leijonborg om att öppenheten är viktig. Det är också en av de prioriterade frågorna inför den svenska ordförandeperioden. Vi gör vad vi kan för att öppna EU-arbetet och få en så bra öppenhetsrättsakt som vi någonsin kan. Vi gör också vad vi kan för att se till att de olyckliga beslut som har fattats om att t.ex. använda mycket stor sekretess när det gäller EU:s utrikessamarbete och militära samarbete ska upphävas. Vi kan mycket väl, och vi kommer också att titta på frågan om när möten och debatter ska vara offentliga. Det är naturligtvis rimligt att debatter med lagstiftningsbeslut är offentliga. Jag tror möjligen att ännu viktigare är att processen dit, före besluten, är så öppen som det någonsin är möjligt. Den del av processen då man förbereder lagstiftning, diskuterar lagstiftning och då det ännu finns möjlighet för medborgarna att påverka besluten måste bli betydligt öppnare. Flyktingområdet är också ett viktigt område inför ordförandeskapet. Målet är naturligtvis att vi ska få en generösare flyktingpolitik i hela Europa. Jag vill än en gång dementera att den svenska regeringen har stött förslag om att kriminalisera dem som skyddar flyktingar. Vi har icke stött ett sådant förslag, och vi kommer icke att stödja ett sådant förslag. Avslutningsvis, Lars Leijonborg: Vi är ju båda Europavänner. Men ska vi bygga ett förtroende för Europa bland våra medborgare måste vi också bygga det underifrån. Då är det viktigt att vi kan visa människor att EU betyder någonting för att bekämpa arbetslöshet, för ett livslångt lärande och för en social delaktighet. Här har jag till min sorg noterat att Folkpartiet nu har gått emot det arbetsmarknadspolitiska samarbetet, arbetstagarnas rättigheter på den inre marknaden.

Fru talman! Vi är delvis överens på de punkter vi nu diskuterar. Men låt mig t.ex. ta detta med flyktingpolitiken. Jag tycker att regeringen skulle kunna erkänna att man har gjort ett misstag. Vi har ju svart på vitt. Vi har den promemoria som regeringen har skickat till det franska ordförandeskapet. Där sägs det helt klart att förslagen i stor utsträckning överensstämmer med svensk rätt. Hela andan häri är att de franska förslagen skulle kunna implementeras utan problem, vilket jag menar skulle vara förödande för hävdandet av asylrätten. Alla vet att ibland får asylsökande inte rätt i första omgången, utan behöver stanna kvar i landet. Skulle man kriminalisera hjälp till sådana personer skulle det vara att i praktiken urgröpa asylrätten. Det finns flera andra exempel. Sedan håller jag förstås med om att det finns massor att göra på öppenhetsområdet när det gäller åtkomlighet av handlingar och sådant. Men det exempel jag tog upp är så tydligt. Det är klart att man kan säga att det är för sent att påverka ett riksdagsbeslut när själva debatten förs. Å andra sidan är det en fullkomligt självklar del av svensk demokrati att det får finnas TV-kameror och journalister här i kammaren. Jag har talat med folk i Bryssel. De säger att ordförandeskapet har en stor marginal att påverka reglerna för sammanträden, även de som hålls i Bryssel. Jag hoppas att regeringen tar fasta på det och släpper in medierna i ministerrådet vid lagstiftning. Sedan håller vi på den linje som andra talare har varit inne på, att unionen ska vara smalare men vassare. Vi tycker inte att utbildning tillhör det område där unionen bör ges utökade befogenheter.

Fru talman! Maj-Inger Klingvall, som är ansvarig minister för flyktingfrågorna, har både till den franska ordföranden och i Sverige deklarerat att man självfallet bara vill se åtgärder och kriminalisering när det gäller smuggling. Man vill absolut inte se en kriminalisering när det gäller ideella organisationer, individuella personer och andra som skyddar flyktingar. Återigen till sysselsättningen, Lars Leijonborg. Det är klart att det är en nationell huvuduppgift. Men alla medlemsländer är i dag överens om att vi också måste ha ett mellanstatligt samarbete för att klara de viktiga uppgifter som ligger framför oss. Vi måste ha ett samarbete för att alla lågutbildade ska kunna få jobb i en kunskapsintensiv ekonomi, för att se till att vi kan satsa på alla delar, även de mest socialt utsatta delarna i Europa och för att vi ska kunna stötta de grupper som har det allra svårast. Vi behöver kunna samarbeta med varandra och göra det på det frivilliga och öppna sätt som vi har börjat med inför det s.k. Det är viktigt också för att få en social dimension av samarbetet för att ge alla arbete i Europa.

Fru talman! Det är självklart att den europeiska unionen också ska vara en sysselsättningsunion. Den tanken har funnits från början och är viktig t.ex. i EMU-projektet. Det är klart att det är jobben det handlar om. Vi accepterar också inslag av mellanstatligt samarbete. Men jag varnar för att överlasta EU med många ytterligare uppgifter, t.ex. på skolområdet. Unionen klarar för närvarande inte sina viktigaste uppgifter. Låt oss först och främst se till att man klarar dem.